Herr talman! I 40 år har debatten om ökad boendeservice pågått. Alva Myrdal påpekade för länge sedan det absurda i att 20 kvinnor står bredvid varandra i 20 små kök och lagar sin mat medan 20 små barn sitter och leds i var sitt rum. Varken bostadsbyggandet eller bostadsplaneringen har följt med i samhällsutvecklingen, som inneburit en helt annan livssituation för alla människor. Fortfarande planeras bostadsområden med utgång från ett fa miljemönster som inte längre existerar. År 1975 förvärvsarbetade inte mindre än 57 26 i genomsnitt för riket av småbarnsmammorna enligt ett betänkande från inrikesutskottet. I större tätorter torde förvärvsintensiteten för småbarnsmammorna ligga på uppemot 70 96. Samtidigt, herr talman, har fortfarande de flesta kvinnorna ansvaret för hem och familj. Inte mindre än 42 timmar i veckan använder enligt en amerikansk undersökning en förvärvsarbetande kvinna till hemarbetet medan mannen bara använder 11 timmar. I en annan undersökning använder kvinnan 3 timmar varje dag åt hemarbete. För att kvinnor och män skall få samma totala arbetstid, inräknat både hemarbete och förvärvsarbetet, kan kvinnorna på Astra i Södertälje bara arbeta 25 timmar i veckan. Ansvaret för hemarbete tillsammans med en bristande barnomsorg förklarar varför inte mindre än två tredjedelar av alla förvärvsarbetande kvinnor arbetar på deltid. Att kvinnan är diskriminerad på arbetsmarknaden har många orsaker. Bl. a. är ansvaret för hem och familj en orsak till att kvinnan inte orkar eller kan förvärvsarbeta på samma villkor som mannen. Genom att införa sex timmars arbetsdag för alla, genom att bygga ut barnomsorgen och genom ett kollektivt boende kan man underlätta jämställdheten i det här avseendet. Att bygga kollektivhus, herr talman, det är att bygga för jämställdhet. Men tvärtemot vad som borde vara rimligt — nämligen att stimulera ett byggande av kollektivhus för jämställdhet — så bygger man för ojämlikhet, inte bara mellan man och kvinna utan också mellan överklass och arbetarklass. Man stimulerar småhusbyggandet. Inte mindre än 70 96 av nyproduktionen sker i form av småhus. Jag har inte för avsikt att gå in på en diskussion om alla nackdelar från samhällelig synpunkt, i socialt och ekonomiskt hänseende, som det ökande småhusbyggandet medfört och medför. Jag har bara velat peka på det absurda i att bygga för ett livsmönster som inte längre finns och på det felaktiga i att inte ta konsekvenserna av den ökande kvinnliga förvärvsbenägenheten och att inte tillmötesgå familjernas berättigade krav på ökad service i olika former. Förutom jämställdhetsargumentet finns det många andra orsaker till att kollektivhusboendet måste uppmuntras. För barnfamiljerna har barnomsorg i daghem eller fritidshem eller annan fritidsverksamhet stor betydelse. Och sådan verksamhet ingår som ett naturligt inslag i kollektivhusidén. En annan mycket stor grupp, som skulle kunna bo bra i kollektivhus, är pensionärerna. Pensionärerna är en växande grupp som också har en självklar rätt till ökad bekvämlighet och stimulerande fritidssysselsättning. Många pensionärer vill ha möjlighet att bo kvar i sin invanda bostadsmiljö och vill inte bo i kategorihus av typ pensionärshotell eller ålderdomshem. Och alla generationer behövs i ett bostadsområde. För barnen är det viktigt att få umgås med äldre människor, och pensionärer måste få rätt att bo i gemenskap med andra generationer. Begreppet kollektivhus har funnits sedan 1930-talet, men det är oftast inte kollektivitet man i första hand tänkt på, utan service. Men i ett hus med restaurang, daghem och andra gemensamma inomhusutrymmen finns det många tillfällen till kontakt och gemenskap mellan de boende. Framför allt borde restaurangen kunna bidra till att bryta isoleringen för många människor. I ett kollektivhus får man alltså inte bara service utan också en social gemenskap med andra människor. Och den gemenskapen är oerhört viktig. De flesta av våra nuvarande bostadshus fungerar bara som sovställen. Utrymmen för gemenskap saknas. Och arbetar gör man ju långt bort ifrån sin bostad. Bostadsområdena och arbetsområdena är tyvärr klart åtskilda i vårt samhälle. Inriktningen för bostadsbyggandet måste därför vara en satsning på mer kollektiva boendeformer i flerfamiljshus, i form av antingen kollektivhus eller servicehus eller också andra, nya typer av boende. Vi får inte vara rädda för att experimentera när det gäller boendeformer för att få fram just sådana boendeformer som passar olika människor i olika livssituationer. Nu finns det egentligen bara två boendealternativ. Antingen bor man i ett traditionellt småhus eller också bor man i ett traditionellt flerfamiljshus. I stället för att stimulera till ett byggande med småhus, som kan få katastrofala konsekvenser för samhället och som inte är försvarbara i tätorterna ur sociala eller ekonomiska aspekter och som samhället helt enkelt inte har råd med, måste resurserna omfördelas till mer kollektiva boendeformer. Det stora bostadsbeståndet, som uppfördes under 1960-talet, kommer att bestå långt in på 2000-talet. Därför måste stora resurser satsas på att vidareutveckla dessa bostadsområden och bygga in en kollektiv service både i själva husen och i den närmaste omgivningen. I äldre områden måste bl.a. i samband med saneringen mer service byggas in. När det gäller att bestämma omfattningen av service och vilken sorts kollektiv service man skall ha är det hyresgästerna som skall besluta om det. Hyresgästerna måste också i detta avseende garanteras direkt boinflytande och boendedemokrati. Boinflytandet skall inte vara förbehållet sådana som bor i villor och småhus. I vpk-motionen 931 yrkas att bostadsstyrelsen får ett anslag på 25 milj.kr. för att utreda formerna för hur samhället skall kunna stimulera till ett ökat kollektivhusbyggande. Utskottet nobbar denna, som jag tycker mycket hovsamma, begäran med motiveringen att ett annat utskott avslagit ett annat yrkande i samma motion — en något krystad avslagsmotivering i mitt tycke. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 931.

Herr talman! Yrkandet nr 4 i vpk:s motion nr 931, ”att riksdagen hos regeringen hemställer att ett program för vidareutveckling av redan befintliga flerfamiljshusområden till mer kollektiva boendeformer utarbetas”, behandlades i civilutskottets betänkande nr 18, som riksdagen redan har tagit ställning till — och avslagit motionsyrkandet. Uppföljningen med anvisningen av 25 milj.kr. för detta redan avslagna förslag till verksamhet finns det ju inte någon anledning för civilutskottet att nu gå in på någon diskussion om i sak. Jag inskränker därför mitt inlägg till att yrka bifall till civilutskottets hemställan.
Herr talman! Jag undrar, herr Mattsson, om man inte måste börja ta hänsyn till ett ändrat livsmönster — det ändrade livsmönster nämligen som det innebär att kvinnor i allt högre grad väljer att gå ut i förvärvsarbetet. För att de skall kunna klara detta tror jag att det krävs förändringar på många områden. Bl. a. vet vi att barnomsorgen måste byggas ut, men vi behöver också bygga för ett jämlikt boende. Vi måste för det första satsa mera på flerfamiljsboende och för det andra bygga in mera service i våra boendeområden än f. n., både i dem som är planerade och i dem som redan finns, och vi måste för det tredje bygga rena kollektivhus. Detta behövs helt enkelt för att kunna klara den svåra situation som många kvinnor i dag befinner sig i. Det är en jämställdhetsfråga; kvinnor har fortfarande huvudansvaret för barn och familj, men med mera kollektiv service i sitt boende kan de rätta till den snedfördelning som råder i det här avseendet mellan man och kvinna. Jag tror att vi måste ta upp den här diskussionen någon gång, och jag tycker att det är på tiden att vi gör det här i riksdagen och satsar det mycket blygsamma beloppet 25 milj.kr. för att bostadsstyrelsen skall kunna utreda formerna för en stimulans till ökat kollektivt boende.
Herr talman! Ståndpunkten i vpk:s yrkande i sak tog vi som sagt upp vid behandlingen av civilutskottets betänkande nr 18. Det är därför som jag inte finner någon anledning att nu, 14 dagar efteråt, ta upp frågan igen. Det som nu behandlas är uteslutande anslagsfrågan, och där har jag inte anledning att gå in i någon mer utförlig debatt än vad jag redan har gjort.
Herr talman! Borde vi inte, herr Mattsson, någon gång här i riksdagen åtminstone diskutera frågan om ett mera kollektivt boende och inte bara smita undan den? Herr Mattsson gör det i dag, och man gjorde det för ett par veckor sedan när vi debatterade en annan att-sats i den här motionen.

Vi gjorde det på grundval av regeringens budgetproposition med dess finansplan och nationalbudget. Vi hade vårt budgetalternativ liksom också finansutskottets betänkande med därtill hörande reservationer. Meningarna var vid det tillfället mycket delade om den ekonomiska politikens inriktning. Mot regeringens expansiva linje stod oppositionens krav på en alternativ inriktning av politiken. Men regeringen drev i kraft av sin majoritetsställning igenom sin linje. En månad senare kommer regeringen till riksdagen med förslag om två åtgärder: momshöjning och en 15-procentig avgift på oprioriterat byggande, förslag som går stick i stäv mot den allmänna inriktningen av den ekonomiska politik som genomdrevs den 9 mars. Vad som föranleder uttalandet från vår riksdagsgrupp, herr talman, är att regeringen gör detta utan att med en rad antyda vad som skulle ha förändrats efter beslutet vid finansdebatten den 9 mars. Man gör bara en allmän hänvisning till den kommande kompletteringspropositionen, men denna proposition får riksdagen först den 4 maj. Vi inom oppositionen har förvägrats att ta del av propositionens innehåll, innan den förkortade motionstiden med anledning av propositionen går ut i dag. De berörda utskotten har reagerat mot regeringens förfaringssätt genom att vägra behandla propositionen, innan regeringen i kompletteringspropositionen framlagt sin samlade syn på den ekonomiska utvecklingen. På grund av förkortningen av motionstiden och regeringens vägran att låta oss ta del av materialet i kompletteringspropositionen har vi tvingats motionera med anledning av ett regeringsförslag som helt saknar motiv och underlag. Regeringens handlingssätt vittnar om en anmärkningsvärd nonchalans mot riksdagen, och det är mot detta vi har protesterat.

Herr talman! Uppsala universitet firar i år sitt 500-årsjubileum. Så länge har det alltså funnits universitet i Sverige. Det är fascinerande att följa hur den högre utbildningen och forskningen under denna tid steg för steg förändrats men också bibehållit några av sina grundläggande drag. Ett sådant drag är att de inom universiteten verksamma alltid hävdat utbildningens och forskningens frihet gentemot direktiv från samhällets makthavare. Den universitetsreform som skall träda i kraft den 1 juli i år är en av de största förändringar som genomförts i svenskt högskoleväsende. Fler blir behöriga att läsa vid högskola, utbildningen decentraliseras till fler orter, beslutsrätten sprids i betydande utsträckning till regionala och lokala organ, representanter för samhälle och arbetsmarknad ges plats i högskolans ledningsorgan. Men trots att förändringarna är stora innebär reformen också ett vaktslående om utbildningens och forskningens frihet. De närmast berörda —- elever, lärare och annan personal - kommer att ha majoritet i högskolestyrelser och linjenämnder och därmed ha ett avgörande inflytande på verksamhetens utformning. I förslaget till högskolelag sägs i 14 § att för forskningen skall gälla ”att forskningsproblem fritt får väljas och formuleras, att forskningsmetoder fritt får utvecklas samt att forskningsresultat fritt får publiceras”. Man kan ställa frågan varför det är nödvändigt att göra en så genomgripande förändring av högskoleväsendet i Sverige. Fortfarande är studerandekullarna långt mindre än i slutet av 1960-talet, och det finns inga skäl att tro på någon drastisk ökning av studerandeantalet. När vi dimensionerat den nya högskolan har vi räknat med att den uppåtgående trenden från de senaste åren kommer att fortsätta. Låt mig peka på några av de faktorer som ändå gjort det angeläget att förändra den högre utbildningen. Den snabba samhällsutvecklingen ställer allt större krav på människorna i arbetslivet. För allt fler yrken krävs en lång utbildning. Detta understryker den utbildningsklyfta som finns i vårt samhälle. Den går mellan dem som fått tillgång till den utbildning de haft intresse och fallenhet för och dem som av ekonomiska eller andra skäl aldrig fått denna möjlighet. Till stor del är detta en generationsfråga. Åtskilliga av dem som nu varit yrkesverksamma i kanske 15-20 år hade aldrig någon möjlighet att skaffa sig den utbildning som skulle gett dem chans att välja det yrke som de egentligen önskat. Det är ett viktigt mål i samhällets utbildningspolitik att överbrygga denna klyfta. Under de senaste åren har andelen högskolestuderande som varit yrkesverksamma en tid innan de började sina högskolestudier ökat kraftigt. Detta är ett exempel på hur mycket i den reform riksdagen i dag skall fatta beslut om som i praktiken börjat växa fram av sig självt. En grundtanke i reformen är att högre utbildning skall vara något som människor skall kunna tillägna sig i olika skeden av livet. Ingenting säger att högskoleutbildning behöver bedrivas i åren kring tjugoårsåldern. Det kan mycket väl vara så att det är lämpligare att förlägga denna del av studierna till en något senare tidpunkt i livet, då man skaffat sig erfarenhet från arbetslivet och kanske med större säkerhet kan säga vad man vill ägna sig åt. En förutsättning för detta är naturligtvis att utbildnings och studiefinansieringssystemen är anpassade för detta. Att främja återkommande utbildning är en av grundtankarna i högskolereformen. Detta utesluter inte att den normala vägen för många även i fortsättningen blir att påbörja högskolestudier direkt efter genomgången gymnasieskola. Ett annat problem har varit att beslutsstrukturen i högskoleväsendet varit alltför centraliserad. För många beslut har fattats på regerings eller forskning inom ämbetsverksnivå, för få beslut har kunnat påverkas av dem som närmast berörs. Att sprida beslutsbefogenheter till regionala och lokala organ har därför varit en genomgående strävan i reformarbetet. Slutligen har många upplevt att det finns ett behov av att ytterligare förbättra kontakterna mellan högskolor och samhället i övrigt. Universiteten och högskolorna har på senare år, genom kontaktkonferenser och på annat sätt, själva sökt uppnå detta. Många har emellertid menat att det skulle vara värdefullt att hitta en mer permanent form för dessa kontakter. Den reform som riksdagen i dag skall fatta beslut om innebär ett försök att hitta lösningar på bl.a. de problem som jag här skisserat. Genom de nya behörighetsregler, som efter kompetenskommitténs arbete nu träder i kraft, kommer nya grupper att bli behöriga att läsa vid högskola. Utan tvivel har det inneburit en stimulans för många människor att ofullständig teoretisk underbyggnad nu kan kompenseras på olika sätt, framför allt genom arbetslivserfarenhet. Jag är övertygad om att detta kommer att visa sig vara positivt inte bara för de individer som på detta sätt kan skaffa sig den utbildning de önskar utan också för hela högskolan. Människor med denna bakgrund kommer att tillföra utbildningen mycket — det visar klart de erfarenheter som vunnits exempelvis från de yrkestekniska högskolorna. Genom att beslutsrätten sprids från centrala till regionala och lokala organ ökar möjligheterna för de närmast berörda att påverka verksamheten. Redan 1975 års riksdagsbeslut innebar ett tillmötesgående av en stark student och läraropinion när det slogs fast att inom högskolan verksamma skall utgöra majoriteten i högskolestyrelser och linjenämnder. På flera sätt är denna reform en decentraliseringsreform, som kommer att ge ett större reellt innehåll både åt de anställdas arbetsdemokrati och åt de studerandes medinflytande. De erfarenheter som finns inom de fackliga organisationerna och inom näringslivet tillgodogörs genom att arbetsmarknadens parter får utse representanter i linjenämnderna. Genom politisk representation i regionstyrelser och högskolestyrelser tror jag att intresset från politiskt håll för högskolans problem kommer att växa. Man gör ett stort misstag om man tror att de politiker som nu sätts in i dessa ledningsorgan kommer att känna sig som utomstående med uppgift att föra högskolan någonstans dit lärare och studenter inte önskar. Jag är tvärtom övertygad om att dessa politiker kommer att bli högskolans bästa vänner och i riksdag, landsting och kommuner varma förespråkare för högskolans intressen. Reformen innebär ökade möjligheter att ge en forskningsanknytning åt all högre utbildning. Också inom de utbildningar där denna forskningsanknytning kommer att ligga på en relativt blygsam nivå är det viktigt att de studerande får inblick i forskningens metodik. Högskoleutbildningens decentralisering till fler orter har både ett utbildningspolitiskt och ett regionalpolitiskt motiv. Det intresse man på utbyggnadsorterna ägnat sina högskoleenheter lovar mycket gott för framtiden. Säkert har det också en mycket positiv effekt för ett län att man har möjlighet att erbjuda en visserligen begränsad men dock högskoleutbildning inom länet. Då jag nu givit en bild av de problem som gjort en reform angelägen och skisserat huvuddragen i de förändringar som föreslagits, vill jag något kommentera den nya regeringens handläggning av högskolefrågan. Redan under regeringsförhandlingarna träffades överenskommelse mellan de tre regeringspartierna om huvuddragen i behandlingen av högskolereformen. I regeringsförklaringen hette det: ”Utbildningens innehåll måste stå i centrum för reformarbetet inom den högre utbildningen. Basresurserna för forskning vid universitet och högskolor förstärks. Förslaget om den nya högskoleorganisationen remissbehandlas. Ingen totalspärr får finnas för tillträde till högskoleutbildning. Regionstyrelser inrättas. Ansvarsfördelningen mellan centrala och lokala myndigheter ses över.” Var och en som följt denna frågas behandling vet att regeringsförklaringen i denna del innebär att alla de tre regeringspartierna fått göra eftergifter. Men alla såg det som viktigt och nödvändigt att en reform efter nära tio års utredande skulle föras i hamn. Det fanns skäl att skjuta upp reformen ett år. Vi övervägde också den möjligheten men fann att skälen mot ett uppskov var starkare. Många lärare och andra verksamma ute på fältet sade nämligen till oss: ”Efter allt utredande kommer ytterligare ett års kannstöpande bara att leda till en ökad förvirring.” De menade att det var bättre att genomföra reformen, även om det fortfarande, enligt deras mening, fanns vissa brister. Vi följde alltså det rådet. Samtidigt ville vi gå den mycket kraftiga lärar och studerandeopinion till mötes som krävde att H 75:s förslag skulle ut på en bred remiss innan propositionen skrevs. Högskoleutbildningens intressenter fick därför under senhösten två månader på sig att ge sina synpunkter på det samlade förslag H 75 i enlighet med sina direktiv presenterat. Vi tog naturligtvis en risk med denna remissomgång. De ursprungliga tidsplanerna gick inte att hålla. Riksdagsbeslutet flyttades fram. Arbetet ute på universitet och högskolor, på UHÄ och i utbildningsdepartementet skulle bli pressat och forcerat under våren. Men vi bedömde det som utomordentligt viktigt att tillmötesgå alla dem som ville ge sin syn på reformpaketet och framför allt på förslaget till högskolelag. Inte minst från studerandesidan sade man också till oss: Vi är beredda att ta det extra omak som en försening för med sig mot att nu få möjlighet att i remissform framföra våra synpunkter. Vi har inte ångrat remissbehandlingen. Den proposition som nu ligger på riksdagens bord hade sett annorlunda ut utan denna omgång. Mot bakgrund av ett stort antal värdefulla remissvar skedde under propositionsarbetet en rad förändringar. Det rörde sig dels om detaljjusteringar, dels om viktigare principiella förändringar. De viktigaste är följande: 1. Högskoleutbildningen delas upp i en fri del och en del som har antagningsbegränsning. Den fria delen motsvarar i princip de utbildningar vid de filosofiska fakulteterna, som nu är ospärrade. Friheten innebär att ingen behörig sökande som anmält sig i tid kan avvisas från utbildning, som av högskolestyrelse utbjudits som fri och som fått minst tio anmälda. Därigenom har regeringsförklaringens markering av att ingen totalspärr får finnas fullföljts. 4. Remissen ledde vidare till förändringar i formerna för val av rektor. Högskolor som så önskar får möjlighet att låta en särskild valförsamling avlämna förslag till rektor för högskolan. Förslag från valförsamling går direkt till regeringen utan att passera högskolestyrelsen, och jag har i propositionen angett att jag räknar med att ett sådant förslag normalt kommer att följas av regeringen. 5. Regeringsförklaringens deklaration att ansvarsfördelningen mellan centrala och lokala myndigheter inom högskoleområdet skall ses över fullföljs i propositionen. Jag har nyligen tagit initiativ till att det arbetet skall påbörjas så snart den nya högskolan börjar fungera. j Utbildningsutskottet har under de senaste två månaderna varit intensivt sysselsatt med behandlingen av högskolepropositionen. Jag vill gärna säga att det är ett imponerande arbete som utskottet lagt ned vid behandlingen av en stor och komplicerad proposition. Det finns all anledning att tacka utskottets ledamöter och inte minst dess kansli för ett väl genomfört arbete. Resultatet har blivit ett både digert och väl genomarbetat utskottsbetänkande. På några punkter har utskottet justerat propositionen. Enligt min mening är utskottets ändringsförslag väl underbyggda. Utökningen av antalet förskollärarplatser med 150 utöver den ökning på 300 som propositionen föreslår är ett exempel på en sådan justering. Behovet av förskollärare är mycket stort med tanke på den viktiga expansionen av antalet daghemsplatser.

en förutsättningslös utredning av frågan om ett enhetligt huvudmannaskap för högskolan. Jag anförde redan i propositionen att det finns skäl för ett enhetligt huvudmannaskap för högskoleutbildningen och har ingenting att invända mot att denna fråga utreds tidigare än vad jag förutsatt i propositionen. Mot bakgrund av de motiveringar som utskottet anför har jag heller inte några invändningar mot de förändringar som föreslås när det gäller möjligheterna att inrätta gemensamma linjenämnder för kommunal eller landstingskommunal och statlig högskoleutbildning. Detsamma gäller de justeringar av journalistutbildningen som utskottet efter ingående överväganden förordar. Utbildningsutskottet har alltså enligt gammal fin tradition strävat efter att hitta gemensamma lösningar, där förutsättningar för sådana finns. Det är en styrka att samstämmigheten i många frågor är så stor när det gäller högskolereformen. Debatten om framtidens högskola har varit intensiv och pågått länge. Många har lagt ner ett hedervärt arbete på att kritisera vad man ansett vara tvivelaktiga inslag i reformarbetet. Delvis har vi tagit hänsyn till den kritiken, delvis har vi av olika anledningar inte ansett oss kunna göra det. En del kommer alltså att vara missnöjda med dagens riksdagsbeslut. Oavsett vilken inställning man har tror jag det riktiga nu är att fråga efter vad som förenar. Alla goda krafter behövs för att vi skall klara det viktiga arbete inom universitets och högskoleområdet som nu ligger framför oss. Det mest positiva som hittills har hänt i arbetet på högskolereformen är enligt min mening de förändringar av olika utbildningar som har växt fram. Tyvärr har denna utveckling kommit i skymundan i den offentliga debatten. Faktum är dock att en rad intressanta nya utbildningar kommer att erbjudas till de studerande redan kommande läsår. Nu gäller det att fullfölja det arbetet. Tänk, om all den entusiasm och all den energi som hittills lagts ned på att kritisera reformarbetet nu kunde satsas på en konstruktiv diskussion om utbildningens innehåll i framtidens högskola! Då kommer vi, herr talman, att få en bra högskola. Och en bra högskola måste bygga vidare på en nu femhundraårig tradition av självständighet för universiteten och frihet för forskningen.

Herr talman! Två år är inte någon särskilt lång tid, men ibland kan det hända rätt mycket på den tiden. Hur var det för två år sedan här i kammaren, då vi tog det första beslutet om den nya högskolan? Det skedde under protest från moderater och folkparti på en lång rad viktiga punkter, formulerade i ett drygt tjugotal reservationer och ett par särskilda yttranden till utbildningsutskottets betänkande. Det skedde med starkt nedvärderande ordvändning ar och betydande överdrifter i sak här i själva kammardebatten. Då ansågs reformpaketet ha ”ett torftigt innehåll”. Då kallades reformen en ”administrativ skenreform”. Då sade man att reformen bara sysslade ”med ytliga organisatoriska ting”. , Då var förslaget att utpeka alla utbyggnadsorterna ”ett skenbeslut”. Då ansågs dåvarande utbildningsministern vara inne på ”tokiga funderingar” beträffande enhetsindelningen. Då kallades regionstyrelserna ”sex regionala universitetskanslersämbeten”, naturligtvis sagt som en nedvärdering. Då ansågs man lägga på ”byråkratiska mallar för att skapa enhetlighet och likriktning”. Ja, herr Nordstrandh, då liksom nu moderaternas talesman, citerade t. 0. m. inledningsvis en engelsk sentens om att tre ting aldrig kommer tillbaka till människan: den bortskjutna pilen, det talade ordet och det försummade tillfället. Han menade att dåvarande utbildningsministern hade försummat tillfället att lösgöra sig från U 68-betänkandet. Men hur är det i dag? Herr Nordstrandh och moderaterna har väl nu verkligen försummat sitt tillfälle att hoppa av från den här propositionen och det här betänkandet: inte ett enda litet särskilt yttrande — och för två år sedan 19 reservationer. Det är ju inte bara ert försummat tillfälle. Det är ju massor av försummade tillfällen, så många punkter som vi i dag skall ställa under proposition här i kammaren. Och det talade ordet som aldrig kommer tillbaka — i dag har herr Nordstrandhs talade ord kommit tillbaka till honom. Priset tog annars herr Molin, folkpartiets talesman, som i sin klagokantat över förslaget deklamerade att det nu var ”slutet för de fria fakulteterna och slutet för institutioner som i 650 år har varit centra för nyskapande och fritt tänkande” och utropade att man ”inte skulle inskränka den fria forskningen och den fria debatten”. Precis som om någon hade velat göra det! Ja, herr talman, så oförsynta var angreppen då, så högt och gällt var tonläget då. Hur är det i dag? Vad utskottsbehandlingen beträffar så är det som synes inga moderat eller folkpartireservationer, och hur tonläget och ordvändningarna kommer att bli här i kammaren får vi väl höra. Jag kan hittills bara konstatera att statsrådet Wikström på ett förtjänstfullt sätt har avvikit från 1975 års tongångar, och det tycker jag är bra. Den här uppslutningen från moderater och folkparti kring huvuddragen i den högskolereform som beslöts 1975 med stöd av socialdemokrater och centerparti och som sedan mera i detalj utformats i H 75, där också socialdemokrater och centerparti stått bakom förslagen, är naturligtvis glädjande. Den uppslutning kring förslagen som vi nu bevittnar skall vi socialdemokrater självfallet inte angripa utan varmt välkomna. För det är väl en reell sinnesförändring hos moderater och folkparti? Det kan väl inte gärna vara så att detta är ett Brask-beteende — ja, ni vet, den där gamle sluge biskopen som smusslade in lappen där det stod: ”Härtill är jag nödd och tvungen.” Det vare oss socialdemokrater egentligen fjärran att ens antyda något sådant, om det nu inte vore för en del uttalanden i pressen. Men, som sagt, vi utgår från att sådana uttalanden som herrar Nordstrandh och Molin har gjort i Götheborgske Spionen är rena misstagen och inte alls vad de egentligen menar, utan att vad som menas från moderat och folkpartihåll är det som står i utskottsbetänkandet och som vi nu skall diskutera. Vi socialdemokrater har till detta betänkande om utbildning och forskning fogat tio reservationer och ett särskilt yttrande. Jag kommer för min del att tala för reservationerna 1, 2, 5, 6, 7 och 10. Roland Sundgren kommer senare att tala för de övriga reservationerna. Jag känner inte behov av att kommentera alla de punkter där vi är ense i utskottet, utan för att vinna tid kan jag kort och gott instämma med utskottsmajoriteten på de punkterna. Innan jag går in på de reservationer som jag skall tala för mera i detalj, skall jag göra några litet mer allmänna men korta reflexioner kring arbetet med högskolereformen i dess senaste fas. Jag skall då börja med att ett ögonblick ta samma roll som statsrådet Wikström tidigare i sin egenskap av utskottsoppositionens talesman brukade ta. Han brukade nämligen rätt ofta börja med att tala om hur dåligt skrivna propositionerna var, och jag måste nu tyvärr säga ungefär detsamma. Den här propositionen är inte bra skriven. Den präglas i hög grad av att ha kommit till i hast. Det har heller inte underlättat utskottsarbetet att vi under lång tid fick arbeta med två upplagor, en stencilerad A4-del och en tryckt AS-del. Sådana förseningar kan naturligtvis ibland vara ofrivilliga. Den här markanta förseningen är givetvis inte ofrivillig. Det är bl.a. den medvetet planerade höstremissen som har bidragit till förseningen och gjort att utskottet tvingats arbeta under stark tidspress. Som statsrådet Wikström sade i inledningen — och som han också känner till sedan sin tid i utbildningsutskottet — har vi ett mycket skickligt sekretariat. Men det har naturligtvis även för detta skickliga sekretariat tagit tid att omvandla den här propositionen till, som herr Wikström sade, ett bra betänkande. Jag har nu sagt vad jag tycker om propositionens formalia och skall inte ta upp det mera. Men jag tyckte alltså att jag kunde göra ungefär samma påpekande nu från den här talarstolen som herr Wikström brukade göra i sin tidigare roll. När det sedan gäller propositionens realia, dvs. innehållet, skall jag först anknyta till vad jag tidigare sagt, nämligen att vi från socialdemokratiskt håll naturligtvis är glada över att moderater och folkparti frångått sina tidigare ståndpunkter och i huvudsak accepterat högskolereformen. Trots detta har emellertid propositionen vissa inslag som vi från socialdemokratiskt håll inte kan biträda. Det principiellt viktigaste är naturligtvis propositionens avsteg från H 75:s planerings och resursfördelningssystem, som jag strax återkommer till. Innan dess emellertid en notering av de frågor där den socialdemokratiska partimotionen vunnit beaktande. Vi har här lyckats få gehör genom fem tillkännagivanden och två bifall. Det har gällt uppförande av sjökaptens och sjöingenjörsutbildningarna som allmänna utbildningslinjer, utredning om enhetligt huvudmannaskap för högskolan, som herr Wikström också kommenterade här, gemensamma linjenämnder för statlig och kommunal högskoleutbildning, studiepraktiktiden för journalister, ökning av förskollärarutbildningen med ytterligare 150 platser och medelsanvisning för detta, samt fördelning av ytterligare 4 milj.kr. till regionstyrelserna. Vi är självfallet glada över den eniga uppslutningen i utskottet på dessa punkter. När vi socialdemokrater nu med tillfredsställelse noterar att moderater och folkpartister har frångått sina tidigare ståndpunkter och att det finns en bred politisk enighet om huvudprinciper och grundsyn, så måste vi göra ett betydelsefullt undantag. Det gäller, som jag sade förut, planerings och resursfördelningssystemet. Där har propositionen frångått H 75:s förslag och där har tyvärr centerpartiet fått ge upp för moderater och folkparti, trots att centern i H 75 stod med på vår linje ända fram till dess att valresultatet blev känt och man skulle börja bilda regering tillsammans med moderater och folkparti. Den motivering för det s.k. fria området som jag lyckats hitta i propositionen är att underlaget för att beräkna tillströmningen till utbildning inte räcker för att göra hållbara bedömningar av resurser till olika delar av högskolan och olika regioner. Den osäkerhet i att beräkna tillströmning som propositionen talar om gäller, tycker jag, betydligt fler områden än de som nu räknas till det s.k. fria. Och varför har man då avgränsat det just till kurser inom dessa traditionella, huvudsakligen humanistiskt-samhällsvetenskapligt inriktade områden? Varför har man inte gjort området än vidare och svept in alla områden med genuint osäkra underlag i den s.k. friheten, eftersom det tycks vara motivet? I propositionen framställs förslaget om fritt område som en komplettering av 1975 års riksdagsbeslut. Det står faktiskt så på ett ställe. Man betonar också att det inte innebär någon motsättning till beslutet från 1975. Jag tyckte att statsrådet Wikström i sitt anförande hade en annan varia it på den här punkten som möjligen kan tyda på att det inte enbart är en komplettering. I själva verket är det ju en helt ny princip man inför. Att kalla det för komplettering av, eller att det inte står i motsättning till, 1975 års beslut är, tycker jag, att vilseleda litet grand, men om man nu korrigerar det så är det O. K. Jag tycker att det är lika bra att säga som det är att det här är en ny princip — man bör tala om det i klartext. Utbildningsutskottet skrev 1975, och riksdagen godtog det, att varken individernas efterfrågan eller arbetsmarknadens behov ensamt kan läggas till grund för högskoleutbildningens planering, utan den måste grundas på båda dessa faktorer. Sedan måste de totalt tillgängliga resurserna för högskoleutbildning vara de ytterst bestämmande för kapacitet och omfattning. Utskottet betonade då vidare det önskvärda i att ge förutsättningar för en utbyggnad av permanenta resurser för högskoleutbildning på ett antal orter utanför de nuvarande universitetsorterna, dvs. på de s.k. utbyggnadsorterna, liksom också att utöka utbudet av enstaka kurser där. Det här krävde, ansåg utskottet då, en översiktlighet i planeringen när det gäller att fördela resurser mellan regioner, orter, högskoleenheter och olika slag av utbildningar. Det krävde också, menade man, planeringsramar för att få stabilitet i planeringen. Allt detta skrev centern under på 1975. Nu är man uppenbarligen beredd att överge en del av 1975 års principer. Det beklagar vi från socialdemokratiskt håll. Förutom att man får ett sämre grepp över planeringen kan det få en annan konsekvens som inte heller är bra. Det kan hota möjligheterna för nya grupper av studerande att få sina behov tillgodosedda. Enligt 1975 års beslut avsågs det inte ske någon utökning av den traditionella universitetsutbildningen. I propositionen instämmer man i detta genom att med gillande citera 1975 års uttalande på den här punkten. Man blir kanske litet frågande när det samtidigt på ett annat ställe i propositionen — förresten just i samband med resonemanget om det s.k. fria området — står att detta s.k. fria område, omfattande just de mest traditionella ämnesområdena, skall vara det som skall vidga möjligheterna för nya grupper att få tillträde till högskoleutbildning. Det rimmar inte särskilt bra, tycker jag. Jag trodde annars att de nya grupperna skulle entusiasmeras att främst gå till nya utbildningar och inte till traditionellt humanistiskt-samhällsvetenskapliga ämnen och utbildningar. Vi accepterar från socialdemokratiskt håll inte propositionen i de här avseendena utan står fast vid tankegångarna i 1975 års beslut och anmäler en reservation här. Jag skall sedan, herr talman, som jag nämnde inledningsvis bara kortfattat beröra några av våra andra reservationer. Jag börjar med reservationen 1 beträffande regionstyrelsernas planeringsuppgifter. Enligt H 75 skulle regionstyrelserna när det gäller den samordnande planeringen ha att beakta också verksamheten och resurserna vid jordbrukets högskolor. Det skriver man i propositionen bort med hänvisning till att man nu skall få ett enda lantbruksinstitut som skall sköta samordningen. Men det gäller ju inom lantbruksutbildningen. Vi menar att mellan denna och utbildning under utbildningsdepartemen forskning inom tet återstår likväl behovet av samordning, och den anser vi bör ske genom regionstyrelserna. I reservationen 2 anmäler vi sedan att vi anser det principiellt olämpligt att Landstingsförbundets antagningsnämnd skall ha ansvaret för antagning till viss högskoleutbildning. Vi konstaterar emellertid också att det nu är för sent att i praktiken göra någon förändring för kommande läsår, eftersom förberedelserna sannolikt kommit så långt här. Vi betraktar alltså Landstingsförbundslösningen som ett provisorium och menar att man snarast bör vidta åtgärder för att få en gemensam antagningsorganisation. UHÄ och SÖ bör ges i uppdrag att utreda och komma med förslag här så fort som möjligt, anser vi. I reservationen 6 påyrkar vi att förskollärarutbildning förläggs till Fittja i Botkyrka kommun. Vi beklagar här, liksom beträffande reservationen tidigare, att tiden nu gått så långt att vårt förslag inte kan bli tillgodosett såsom vi formulerat det och att någon utbildning inte kan startas i Fittja hösten 1977. Vi yrkar därför i stället att åtgärder vidtas av regeringen för en förläggning av en förskollärarutbildning i Fittja till hösten 1978. Bland motiven för Fittja kan nämnas att det är en snabb expansion av barnstugeverksamheten i Stockholms södra förortskommuner, att det är en stor brist på utbildad personal där, att det finns möjligheter att helt avgöra planlösningen i det här sammanhanget och att det också finns möjligheter att snabbt ställa i ordning lokalerna. I reservationen 7 förordar vi att 2 milj.kr. ställs till UHÄ:s förfogande för fördelning snarast möjligt på regioner i stället för att pengarna ställs till regeringens disposition. I reservationen 10 påyrkar vi ytterligare 3 milj.kr. i anslag till högskoleförvaltningarna. H 75 föreslog som bekant att 130 nya tjänster skulle inrättas vid högskoleförvaltningarna i samband med att man startade den här reformen den 1 juli i år. Redan de här 130 tjänsterna var ett ytterligt pressat förslag och innebar en mycket stor återhållsamhet i förhållande till behoven — det var vi medvetna om. Oppositionen har bantat ner det här till ungefär 60 tjänster. Nu vill vi öka antalet nya tjänster till ca 90 för att få möjlighet att i första hand förstärka högskoleenheterna på utbyggnadsorterna och linjenämndernas arbete. I ett särskilt yttrande, slutligen, aktualiserar den socialdemokratiska utskottsgruppen frågan om att åstadkomma en enhetlig och sammanhållen organisation för all högskoleutbildning, alltså även jordbruksutbildningarna. Vi anser att det skulle vara en fördel om insatserna för utbildning och forskning på jordbrukets område finge vägas mot andra utbildnings och forskningsbehov mer direkt.

kommande utbildningen, gör det nödvändigt med en utbyggnad även på andra orter än de nuvarande universitetsorterna. — —-—- Genom en sådan utbyggnad blir högskolan lättare tillgänglig för människor i olika delar av landet.” Detta är ett citat ur centerns högskolemotion 1975. Jag tar detta citat därför att det i sin korthet knyter an till den nya syn på den framtida högskolan som omfattas av allt fler. 1975 års riksdagsbeslut om reformering av högskoleutbildningen, som togs av en nära nog enhällig riksdag, innebar en strävan att öka utbildningens tillgänglighet för andra studerandegrupper än de traditionella. Det innebar vidare en breddning och differentiering av det samlade utbildningsutbudet, bl.a. med hänsyn till anknytningen till arbetslivet, liksom att högskolan skulle få en annorlunda organisation. Och sist men inte minst skulle det på olika sätt främja principen om återkommande utbildning. Det är begripligt om en så pass genomgripande reform ger upphov till en omfattande debatt, även om denna nog varit mer högljudd på sina håll än vad meningsskiljaktigheterna har gett anledning till. Det är enligt centerns mening utomordentligt värdefullt att vi får en högskoleutbildning som tar sikte på möjligheten till återkommande utbildning, som medför ett decentraliserat utbildningsutbud och som inrymmer ett mer lokalt beslutsfattande och därmed ökat lokalt ansvarstagande. Det är också värdefullt att i-ledningsorganen för högskolan få in representanter för livet utanför verksamheten. Det blir en värdefull kontaktyta mot yrkesliv och arbetsliv. En viktig målsättning framöver måste vara att finna nya utbildningar, anpassade till dagens och morgondagens behov. Inom arbetslivet sker en ständig förnyelse, och det gäller att tillhandahålla utbildningsvägar som tar sikte också på detta. Det är ett primärt krav hos den enskilde att få ett arbete som i stort sett står i överensstämmelse med genomgången utbildning. Här är det alltså fråga om ett ständigt samspel. Det gagnar inte att konstruera motsättningar mellan högskoleutbildning och yrkesutbildning. Någon sådan motsättning finns inte. Universitetsutbildningen har alltid i hög grad varit inriktad på något yrke. Under senare år har dess värre samstämmigheten mellan utbildningsvolymen på en del områden och utrymmet på motsvarande delar på arbetsmarknaden inte varit tillfredsställande. Den nya högskolan med möjligheter till lokal anpassning av utbildningsutbudet bör bli en tillgång när det gäller att nå samstämmighet mellan utbildning och möjligheten att senare få ett arbete, för vilket man utbildat sig — detta utan en snäv inriktning mot direkt yrkesanknutna mål. Det bör snarare bli fråga om en utbildning med en bredd som gör att man kan finna framkomliga vägar inom en större sektor. Ett av den nya högskolans kännemärken är det ökade lokala inflytandet på utbildningens innehåll. De nya grupper som kommer till är i stor utsträckning människor med en viss arbetslivserfarenhet, vilka behöver komplettera sin utbildning för att lättare klara sina arbetsuppgifter eller för att kunna fullgöra mera krävande sådana, om de så önskar. Här har de enskilda högskolorna säkert motiv till en viss profilering med tanke på arbetsmarknadsstrukturen inom resp. upptagningsområde. Jag vill gärna understryka det angelägna i denna profilering. Man har nämligen på sina håll gjort gällande att vi skulle få en för stor utbildningskostym. Jag tror därför att det är viktigt att varje enskild högskola strävar efter att skapa sig en egen profil som står i överensstämmelse med det upptagningsområde där vederbörande högskola ligger. För centerpartiets del finner vi det naturligt och riktigt att högskolan både innehållsmässigt och organisatoriskt får denna anpassning till den verklighet den verkar i. Här kommer också den yrkestekniska högskolan in i bilden. En försöksverksamhet pågår, som en följd av riksdagsbeslutet 1975, på ett antal platser och inom olika branscher. Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser om resultatet, och detta är också en anledning till att ett enigt utskott nu avstyrker samtliga motioner som önskar YTH utbyggd på ytterligare orter i landet. Det är inte något definitivt ställningstagande av utskottet till YTH utbyggnad framöver. Vi har funnit det angeläget att avvakta resultatet av den pågående försöksverksamheten innan beslut om nya orter och branscher fattas. Däremot har vi tillstyrkt en fyrpartimotion om en utvidgning av försöksverksamheten vid pappersskolan i Markaryd.

Det är i dag ett ökat antal människor som för sin yrkesverksamhet och naturligtvis också av rent personliga skäl önskar utnyttja möjligheten till bättre utbildning. Utbyggnaden på nya orter är ju ett led i strävan att underlätta detta. Det borde då framstå som självklart att detta medför ökade kostnader, som i sin tur gör att högskoleutbildning på ett mera uttalat sätt än tidigare måste räkna med att konkurrera med andra samhällsnyttigheter när det gäller de ekonomiska resurserna. Jag tror att det är ett område där man kanske på sina håll måste vänja sig vid detta. När riksdagen för två år sedan drog upp riktlinjerna för den framtida högskolan utgjorde frågan om planeringsramarna en viktig del — herr Gustafsson i Barkarby uppehöll sig en stund vid detta. Ett av huvudsyftena i detta sammanhang var att säkra en viss stabilitet i planeringen och ett effektivt utnyttjande av resurserna. Det innebar med andra ord att man med beaktande av bl.a. den samlade efterfrågan på högskoleutbildning skulle ställa resurser för grundläggande högskoleutbildning till förfogande i en utsträckning som rimligen borde ge alla sökande utrymme till utbildning, där det f.n. är fritt tillträde. Sedan beslutet 1975 har debatten om den nya högskolan gått vidare. Den har främst gällt frågan huruvida beslutet medför risk för att anmälda behöriga studerande kan bli utestängda från sökt utbildning, till vilken fritt tillträde nu råder. På herr Gustafssons i Barkarby fråga varför man stannat för att just den fria sektorn skulle omfattas av det som här föreslås vill jag svara att det helt enkelt beror på att man vill ha en anknytning till den del av högskolan som det i dag är fritt tillträde till. I propositionen föreslås att en viss fri sektor, motsvarande just det område där det fria tillträdet i dag finns, också skall finnas i den nya organisationen. Utskottsmajoriteten ansluter sig till föredragande statsrådets påpekande att det vid en eventuell oväntat stark tillströmning av studerande kan uppstå svårigheter. Man kan se förslaget om denna fria sektor som en ytterligare markering av den bedömning som riksdagen gjorde år 1975, då man ansåg att resursramarna var så pass väl tilltagna att alla behöriga som sökte till ospärrad utbildning rimligen borde bli antagna. Eftersom propositionen i allt väsentligt bygger på de bedömningar som då gjordes och som H 75 senare också kommit fram till, säger utskottet att det endast undantagsvis blir aktuellt för regeringen att hos riksdagen begära att medel anvisas på tilläggsstat, vilket i så fall skulle bli möjligt. Det finns sålunda ingen anledning att göra frågan om det fria tillträdet större än den på goda grunder kan antas bli. Det tillkommer dessutom de enskilda högskolorna att noga pröva och göra omfördelningar av anslagen, innan anhållan om tilläggsanslag kan göras. Propositionen gör klara uttalanden om detta, vilka utskottet helt ställer sig bakom. Jag har poängterat att utbildningsutbudet och arbetslivets behov måste anpassas till varandra. Detta står utskottet bakom. I övrigt kan tilläggas att oavsett vilket system vi väljer — här eller på andra områden — så är resurstillgången alltid en begränsande faktor, vilket torde vara känt för alla. I budgetpropositionen, som årligen återkommer, görs de avvägningar av resursfördelningen som kan vara erforderliga. Självfallet kan då också vissa korrigeringar göras, om tendensen när det gäller utbildningsutvecklingen pekar i en oacceptabel riktning. Vi anser att det är fel att tillmäta denna komplettering av 1975 års beslut den stora betydelse som jag tyckte mig förstå att herr Gustafsson i Barkarby gjorde, nämligen att man därigenom skulle riskera utbyggnadsorternas framtida utvecklingsmöjligheter. Utskottsmajoriteten är, som framgår av utskottsbetänkandet, rätt övertygad om att det endast i undantagsfall kan bli nödvändigt att tillgripa denna s.k. säkerhetsventil. Den nya högskolans organisation bygger på decentraliseringsidén. En del kritik har riktats främst mot inrättandet av regionstyrelserna. Man har ansett att detta led är onödigt. Det talas om centralstyrning och ökad byråkratisering, för att nu nämna något av det som framskymtat i debatten. Det är främst från de större universiteten denna kritik kommer. Jag har en känsla av att man glömmer bort att det är en ny högskola vi får med flera nya, mindre högskoleenheter och med nya studerandegrupper. Min erfarenhet från arbetet i en av organisationskommittéerna är den, att särskilt företrädare för just de mindre högskolorna ofta understrukit det regionala organets betydelse — de har känt en styrka i att ha denna tillgång. Också här är det konkurrens om resurser, vars fördelning torde vara lättare att göra på det regionala planet än på central nivå. Regionstyrelsens övergripande ansvar är en viktig del i den fortsatta utbyggnaden av högskolan. Fördelningen av anslagen till enstaka kurser och lokala linjer, där den nya högskolans förnyelsearbete i hög grad kommer att finnas, är också en viktig uppgift, där orter som helt saknar högskoleutbildning är starka intressenter. Säkert har dessa lättare att hävda sina intressen i en regionstyrelse än om besluten om fördelningen fattades på centralt håll. Den grundläggande utbildningens forskningsanknytning är en annan mycket betydelsefull fråga, över vilken regionstyrelsen har ett klart uttalat ansvar enligt riksdagsbeslutet år 1975. Högskolestyrelsens större rörelsefrihet när det gäller anslagshanteringen och anpassningen härvidlag till lokala behov är värd att noteras, särskilt som det finns de som menar att högskolan präglas av en centralstyrning. Linjenämnden kommer att få uppgifter som i dag ligger på ämbetsverks och departementsnivå. Som exempel kan nämnas fastställande av kursplaner. Det kan anföras flera exempel där decentraliseringen framstår som helt klar. Under anslaget till lokala och individuella linjer och enstaka kurser föreslås att drygt 2,5 milj.kr. bör ställas till regeringens disposition. I reservationen 7 yrkas att 2 milj.kr. härav skall ställas till universitetsoch högskoleämbetets förfogande för fördelning på regionerna. Enligt utskottets mening är det rimligt att regeringen disponerar dessa medel. En mindre reserv till regeringens förfogande när man går över till ett nytt anslagssystem måste anses motiverad. Så till sist några ord om reservationen 1, som berör regionstyrelses planeringsuppgifter. Jag vill inom parentes säga att andra företrädare för utskottsmajoriteten kommer att behandla övriga reservationer. Det är närmast ett yrkande i den socialdemokratiska partimotionen 1407 angående samordningsuppgifter mellan högskoleorganisationen inom utbildningsdepartementets resp. jordbruksdepartementets ansvarsområden som i reservationen 1 följs upp av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Ett bifall till denna reservation skulle innebära att regionstyrelserna skulle ha ansvaret också för vissa uppgifter inom högskoleutbildningen på jordbrukets område. Vi anser att en nära samverkan mellan de olika utbildningsområdena är angelägen men att denna kan ske på informell väg, vilket jordbruksutskottet gett uttryck för i sitt yttrande till utbildningsutskottet i ärendet. I ett särskilt yttrande utvecklar man förhållandena vidare och menar att även jordbrukets högskoleutbildning borde sortera under utbildningsdepartementet. Förvisso kan detta låta bestickande. Dock finns det välgrundad anledning att erinra om att utbildningen vid jordbrukets högskolor endast tar knappa 20 26 av de samlade resurserna. Drygt 80 96 gäller forskning och försöksverksamhet. Försöksverksamheten har dessutom en stark anknytning till utvecklingsarbetet inom jordbruksnäringen och hör alltså så till vida under jordbruksdepartementet. I propositionen år 1975 om reformeringen av högskolan framhöll dåvarande statsrådet att jordbrukets högskolor även framöver borde ha en egen organisation under jordbruksdepartementet, och i årets proposition nr 67 framhålls och föreslås detsamma. Från centerns sida delar vi denna uppfattning. Det är nog naturligt att reformen föregås av en viss osäkerhet, eftersom det med nödvändighet måste finnas en mängd frågetecken för hur det skall bli i framtiden. Det går helt enkelt inte att svara på alla dessa frågor, eftersom den lokala beslutanderätten och därmed ansvaret självfallet inte rymmer någon likriktning. Och visst är det enklare med centralt utfärdade besked. Om någon tror att man på alla nivåer där nu ett ökat ansvar kommer att läggas har full klarhet i hur alla frågor omedelbart skall hanteras, så är detta optimistiskt i överkant. Säkert kommer man i institutionsstyrelser, linjenämnder, högskolestyrelser och regionstyrelser att behöva en ordentlig inkörningsperiod. Man får helt enkelt vänja sig vid att det är här vi skall besluta, det är här riktlinjer skall dras upp och det är här vi skall ta ansvaret. Det är ett omfattande förberedelsearbete som ligger bakom den högskolereform som träder i kraft den 1 juli. Vi får en ny högskola som vänder sig till nya grupper i samhället som ofta har bristfällig ungdomsutbildning men som har erfarenhet från arbetslivet. Tillgängligheten ökar genom utbyggnaden på nya orter. Möjligheterna till lokala initiativ när det gäller utbildningens innehåll ökar till gagn för förnyelsearbetet inom högskolan. Detta bör också kunna bidra till arbetslivets förnyelse med tanke på det samspel som alltid måste finnas härvidlag. Vi får en högskola med ett högst skiftande utbildningsutbud och med ett ökat lokalt ansvarstagande. Från centern har vi inte haft svårigheter att medverka till denna reforms tillkomst, tvärtom. Reformen ligger helt i linje med den grundsyn vi har och som vi redovisat i andra sammanhang, när reformer på såväl grundskolans som gymnasieskolans område har genomförts.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
Herr talman! Herr Elmstedt säger i slutet av sitt anförande att han inte haft någon svårighet att medverka i reformarbetet, och det tvivlar jag inte på. Den saken behöver därför inte föranleda någon replik eller något meningsskifte mellan oss, men jag vill ta upp det som herr Elmstedt forskning inom Jag konstaterar att i propositionen och i herr Elmstedts inlägg är förslaget om fritt område betraktat som en komplettering, eller, som herr Elmstedt uttryckte det, en uppmjukning. Av statsrådet Wikströms inledningsanförande framgick det emellertid att förslaget innebar en viktig principiell förändring. Här har man alltså något olika syn på hur detta skall betraktas. Är det en viktig principiell förändring eller är det en komplettering eller uppmjukning? Det kanske vore bra att få veta hur man skall se på det, eftersom det tydligen föreligger delade meningar här. När det sedan gäller motiven för att avgränsa detta fria område uppfattade jag herr Elmstedt så att det här rör sig om konventionella, eller kanske man skall kalla det traditionella motiv: det som en gång har varit fritt skall fortsätta att vara fritt. Man kan ju — om man nu skall tala om frihet i det här sammanhanget — fundera över om man inte också skall inbegripa andra områden, så att man inte så att säga konserverar friheten på bara ett område — det var detta jag tänkte på när jag frågade efter motiven. Jag tycker att förslaget innebär en rätt slentrianmässig frihetsfortsättning, om jag får använda det uttrycket i detta sammanhang. Resursfördelningssystemet sätts ur spel genom grepp som automatik och fria områden. Då har man bara att följa en automatiskt verkande tillströmning och har inga resursfördelningssystem att sätta mot. Resursfördelningssystem går nämligen inte särskilt bra ihop med automatikeller fria område-system. När det till slut gäller vad herr Elmstedt tog upp om jordbruksutbildningen och dess departementstillhörighet så skulle motivet för att ha det som det nu är vara att en mycket liten del gäller utbildning och den stora delen gäller forsknings och utvecklingsarbete. Om man lade den aspekten på andra sektorer inom högre utbildning och forskning skulle man splittra upp ytterligare. Medicinsk forskning och utbildning, teknisk forskning och utbildning skulle gå till andra departement. Om man använder det motivet skulle man få en mycket splittrad bild av forskning och utbildning. Jag tror alltså att det vore bättre att gå den andra vägen och få ett mera enhetligt grepp och att kunna göra, som jag uttryckte mig, mera direkta avvägningar även mellan denna sektor och andra sektorer.
Herr talman! För att börja med det sista som herr Gustafsson i Barkarby tog upp, om jordbrukets högskolor, så undrar jag om det finns någon annan sektor där, i förhållande till de totala resurserna, så liten del går direkt till utbildningen och där den återstående delen går till forskning, och framför allt till försöksverksamhet som finns förlagd runt om i landet. Jag tror att det är en principiell skillnad mellan denna del av utbildningen och andra sektorer. Det talas icke någonstans i propositionen eller i utskottsbetänkandet ett ord om automatik när det gäller den fria sektorn. Förslaget innebär nämligen att för att komma i åtnjutande av detta tilläggsanslag, som jag talade om och som ryms i systemet, krävs det att högskolestyrelsen har gjort alla de omfördelningar som det nya anslagssystemet ger möjlighet till, innan man kan begära att få mer pengar. Det betyder inte heller att det automatiskt tickar ut ett antal tusenlappar, utan det prövas i varje enskilt fall. När herr Gustafsson talar om att det är ett konserverande av nu gällande område som skall vara fritt, vill jag gärna erinra om att den nya reformens organisatoriska uppläggning också här kommer till sin rätt, så till vida att det är högskolestyrelserna som beslutar om vilken utbildning som skall vara fri. Där finns möjligheter när erfarenheter har vunnits att anpassa till den verklighet som högskolan skall arbeta i.

Herr talman! Jag frågade inte riktigt om det som herr Elmstedt svarade på. Jag frågade inte om det var en komplettering eller en uppmjukning, jag frågade om det var komplettering eller uppmjukning kontra en viktig principiell förändring, som statsrådet sade. Det var den dualismen jag ställde fram, och det svarade inte herr Elmstedt på. När det sedan gäller automatiken sade jag inte att det står i propositionen att detta är automatik. Jag sade bara att med system som har automatik inbyggd och system som har fria områden inbyggda sätter man resursfördelningssystemet ur spel.
Herr talman! Jag hänvisar än en gång till vad som står i propositionen och i utskottsbetänkandet. Där sägs att det är en komplettering. Detta står alltså att läsa, och jag tycker att man kanske inte skall lägga in mera i det hela än vad som klart framgår, nämligen att det är en komplettering. Självfallet kan man hårdra det, om man så vill, och få det till någonting annat. Men att det skulle vara någon större avvikelse från vad 1975 års beslut innebär kan jag i varje fall inte läsa ut, även om jag skulle läsa det utan att alls ha varit med om arbetena dessförinnan. Jag tror att vi kan vara överens om detta.

Herr talman! Det förslag till reformering av den högre utbildningen forskning inom som vi i dag skall ta ställning till är ju i stort sett det gamla U 68-förslaget, om än i något annorlunda språkdräkt. Det konstaterar också utskottet, när man inledningsvis förklarar: ”Det kan konstateras att förslaget till högskolelag i allt väsentligt bygger på vad som anförts av föredraganden i propositionen 1975:9 och på riksdagens beslut med anledning av denna proposition.” Det har också bekräftats av de inlägg som gjorts från talarstolen här i dag. Vänsterpartiet kommunisterna var redan vid behandlingen av den nyssnämnda propositionen starkt kritiska mot förslaget och krävde därför att U 68 skulle stoppas. Grunderna till detta skall jag återkomma till. Jag vill först kort ta upp vad de övriga partierna här i riksdagen anförde vid behandlingen av det gamla U 68-förslaget. Herr Molin i folkpartiet betecknade, med instämmande bl.a. av nuvarande arbetsmarknadsministern herr Ahlmark, förslaget som torftigt. I valrörelsen gjorde folkpartiet och moderaterna ett stort nummer av sin kritik mot högskolereformen men har nu anslutit sig till den annars av centern så konsekvent drivna linjen att så snart tillfälle ges svika sina vallöften. I dag är — det har vi hört av utbildningsminister Wikström — detta torftiga förslag helt plötsligt lysande. Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid sin kritik av högskoleförslaget. Vi kräver fortfarande att det skall stoppas. Men vi har helt andra grunder för vår kritik och en helt annan utgångspunkt för våra förslag än de borgerliga partierna hade vid det tidigare tillfället. Vi är motståndare till den borgerliga ideologi vars bärande idé har varit den s.k. akademiska friheten. Huvudtanken i den ideologin är ju att den akademiska utbildningen skall vara helt fri från statsmakternas och andra partsintressens direkta inblandning. Forskningen skall utformas av forskarna själva, utbildningen skall läggas upp helt av lärare och studerande. Den här ideologin har naturligtvis aldrig motsvarats av någon faktisk verklighet. Det räcker att gå till forskningssidan för att se vilka intressen forskarna sätts att tjäna. Vi är inte motståndare till planering — tvärtom, vi är det parti som mest konsekvent hävdat exempelvis en planmässig styrning av ekonomin. Men vi ställer oss alltid frågan: I vems intresse skall en styrning ske? Och vems intressen gynnar i första hand föreliggande förslag till högskolelag? För att kunna besvara den frågan måste man göra en analys av högskolans roll i vårt samhälles utveckling. Högskolans roll är av dubbel natur. Den skall producera arbetskraft till vår ekonomi samtidigt som den har en självständig kritisk roll. De här två sidorna kämpar hela tiden mot varandra inom högskolan. Vårt nuvarande ekonomiska system ställer helt andra krav på högskolan än den gamla konkurrenskapitalismen gjorde. Byråkratisering och teknokratisering är det som präglar produktionslivet. Och storfinansen, som ju behärskar produktionslivet, tycker att det gamla universitetet är ineffektivt. Men det är också för öppet och för liberalt i sin bildningsidé, för inom ramen för nuvarande system finns ett visst utrymme för kritik. Vad är det då man behöver i stället inom industrin och inom statsoch kommunalförvaltning? Jo, specialiserade lönearbetare utan kritisk skolning och utan överblick över hur samhället fungerar. Därför kräver man en ny högskola, därför ställer man kravet på staten om en ny och mer näringslivsanpassad utbildning, därför kräver man en hårdare ideologisk övervakning i likhet med vad som nu sker i Roskilde i Danmark och i Frankrike. Staten har i allt större utsträckning påtagit sig ansvaret för den kapitalistiska planeringen. Den har påtagit sig ansvaret för att kapitalismen skall fungera. Det är därför inte förvånande att samtliga borgerliga partier, när de väl insett detta, slutit upp bakom förslaget. Vad som möjligen är ägnat att förvåna är att man någonsin gick emot det. Visst finns det positiva inslag i reformen, det skall jag inte förneka, men även dessa måste ses i perspektivet av utbildningssystemets roll för den kapitalistiska produktionen. Det vidgade tillträdet tillhör de positiva inslagen. Det har sin rot i en ökning av behovet av utbildning också för den äldre arbetskraften. Men denna utvidgade rekrytering har kopplats samman med krav på större kontroll. Vore det så, att man menade allvar med de vackra mål man ställt upp i propositionen och utskottsskrivningen om ökade möjligheter för lönearbetarna att söka in på högskola, skulle man ha kopplat ihop detta med en kraftig satsning på det studiesociala stödet. Man skulle helt enkelt tvingas införa studielön. De nuvarande ekonomiska förutsättningarna gör det ju i praktiken omöjligt för industriarbetare att i någon större utsträckning söka sig in på högre utbildning. I samma riktning verkar de traditionsbundna kraven på förkunskaper liksom de klart diskriminerande s.k. frivilliga högskoleprov, som man nu testar och som ensidigt gynnar de som har studievana. Herr talman! Det är främst på fyra punkter vi har kritiserat förslaget: 1. Det innebär en centralisering och byråkratisering av beslutsorganisationen. Själva förvaltningen av högskolan kommer att skötas av företrädare för statsmakterna, byråkratin och det enskilda näringslivet. Även de fackliga organisationerna, som f.ö. buntas ihop med arbetsköparna för att representera allmänintressena, skall, sägs det, få ett ökat inflytande. Vi är självfallet för att de fackliga organisationerna ges större möjligheter att påverka utbildning och forskning, men vi är inte överens om den modell U 68 eller H 75 ställt upp. Vi har föreslagit andra vägar. Det nuvarande förslaget kommer att medföra en rakt motsatt effekt mot vad man säger sig avse. Nu fick vi ifrån talarstolen höra utbildningsministern hävda att den här beslutsorganisationen tvärtom är en decentraliserad beslutsorganisation och att det är fråga om ett tillmötesgående av de studerandes krav. Det förhåller sig emellertid så, utbildningsminister Wikström, att samtliga studerandeorganisationer har en rakt motsatt uppfattning i detta fall. forskning inom 2. Fasta studiegångar ersätter de studerandes fria val av kurser. De här studiegångarna avses få en klar yrkes och arbetsmarknadsinriktning, anpassad till storfinansens intressen. Filosofin bakom yrkesinriktningen är helt enkelt den att man fogar in människor i små fack. De studerande kommer nästan aldrig att läsa ett helt, sammanhängande ämne, utan allt blir styckevis och delt. På det sättet går helhetsperspektivet förlorat, och de samhällsorienterande bitarna försvinner. 3. En nära nog total dimensionering införs — och det är kanske detta som orsakat mest debatt. Det har sagts att högskolan är ospärrad. Nu säger utbildningsminister Wikström att den är fri. Det var ju det vallöftet moderaterna och folkpartiet gav. Om man med ”ospärrad” avser att tre av omkring 90 linjer förblir i praktiken ospärrade har man rätt, men då har man också tvingats misshandla det svenska språket på det grövsta för att vilseleda opinionen. Den debatt som i dag förts mellan herr Elmstedt och herr Gustafsson i Barkarby visar klart, att det inte föreligger någon viktig principiell förändring, som utbildningsministern försökte hävda. Tvärtom — det är i stort sett fråga om det gamla U 68-förslaget också i vad gäller en spärrad högskola. Vi är för en dimensionering men då anpassad efter folkflertalets behov. En dimensionering måste kopplas samman med kravet att alla skall få jobb inom utbildningsyrket, och staten måste ta på sig det ansvaret. Det är emellertid omöjligt i den anarkistiska ekonomi vi f.n. har. 4. Man föreslår sammanslagningar av skolor till större enheter, och det kan naturligtvis vara bra. Men förutsättningen för att det skall vara bra är att sammanslagningarna grundar sig på någon form av pedagogiska principer, inte på ett ensidigt rationaliseringstänkande. De sammanslagningar man föreslår i H-75 är av den senare kategorin. Inga pedagogiska hänsyn har tagits. Ingen hänsyn har tagits till dem som arbetar inom de berörda enheterna: de studerande, lärarna och övrig personal. Vpk kräver i stället en demokratisering av högskolan. Vi kräver en högskola där det är möjligt att utveckla en kamp för forskning och utbildning i arbetarklassens tjänst. Vi har i vår huvudmotion 1410 lagt fram förslag om på vilka principer en sådan högskola skall vila. Och grunden för en verklig förändring av högskolan får vi först genom en förändring av den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. Fortfarande är den sociala snedrekryteringen mycket allvarlig. Jag vill här peka på tre faktorer som skulle medverka till att bryta denna utveckling. En viktig orsak är naturligtvis vårt nuvarande grundläggande skolsystem, grundskolan och gymnasieskolan. Vi har i annat sammanhang lagt fram förslag om en demokratisering av skolsystemet i den delen. En annan viktig orsak är nuvarande antagnings och urvalsprinciper till högskolan. Det förslag vi i dag har att ta ställning till förändrar endast marginellt det förhållandet att betygen avgör, medan arbetslivserfarenhet tillmäts alltför liten betydelse. Flera utredningar har visat att det är i de utbildningar som är spärrade, dvs. där betygen spelar den avgörande rollen, som snedrekryteringen är allvarligast. Vpk kräver att betygen skall avskaffas helt inom grund och gymnasieskolan. Vi kräver att betygen som urvalsinstrument i stället ersätts med ett system byggt på arbetslivserfarenhet och köprincip. Och som arbetslivserfarenhet skall då också räknas egna vårdtagarerfarenheter vid intagningen till vissa utbildningar. Studielämplighetsprov förkastar vi som urvalsinstrument. Det har hittills aldrig konstruerats ett sådant prov som inte mäter i stort sett samma sak som betygen, och de missgynnar i högsta grad många ur arbetarklassen. Också inom högskolan anser vi att alla betyg på sikt bör avskaffas, och redan nu bör man fatta beslut om att ta bort de graderade betygen. Vi betraktar såväl utskottets majoritetsskrivning som den socialdemokratiska reservationen i denna del som otillfredsställande. Enligt bägge uppfattningarna skall de graderade betygen finnas kvar inom en mängd utbildningar. Vi kräver att de skall avskaffas och att riksdagen skall fatta beslut om det i dag. En av de viktigaste orsakerna till snedrekryteringen är slutligen den ekonomiska situationen. Studielånesystemet innebär de facto att det bara är de ungdomar som är säkra på att få jobb efter utbildningen och de som vuxit upp i en studievan miljö som vågar ta på sig den skuld systemet innebär. Vi lägger i dag fram förslag om en studielön. Självfallet skulle en ändrad social rekrytering, där en majoritet av de studerande har arbetslivserfarenhet, också få mycket positiva effekter på utbildningens innehåll. Tyvärr är ju H 75 en organisatorisk reform även om den kommer att få allvarliga konsekvenser också för innehållet. Vi kräver att utbildningens innehåll anpassas efter de studerande. De skall tillförsäkras en fullvärdig utbildning som ger dem yrkesförberedande fackkunskaper, grundade på förtrogenhet med relevanta vetenskapliga områden. Men vi kräver också att utbildningen skall ge kritisk träning och insikter om det samhälle vi lever i. Men demokratisering av högskolan förutsätter också en annan beslutsorganisation än den som har föreslagits här. Som regionstyrelserna nu föreslås se ut kommer de bara att bli byråkratiska mellanled. Regionstyrelserna bör i stället vara politiskt sammansatta organ. Det är politiska beslut som skall fattas om riktlinjer och målsättningar, och därför bör man också kunna utkräva ett politiskt ansvar. Det är inte en angelägenhet för storfinans, byråkrater eller för den delen lärare och studerande att fatta sådana beslut, utan de kräver offentlighet — de är av allmänt intresse. Men när sedan regionstyrelserna har dragit upp dessa riktlinjer, gjort dessa prioriteringar och satt upp målsättningar, då är det de som är verksamma på universitet som skall utforma undervisningen. Vi kräver alltså att högskolestyrelserna, linjenämnderna och institutionsstyrelserna skall väljas av lärare, studerande och övrig personal enligt principen en människa en röst. Självfallet skall dock alla ha en viss minimirepresentation. Med detta vill jag, innan jag går över till att behandla övriga frågor 50 Herr talman! U 68 har utretts i många år, men ännu längre har man debatterat frågan om kårobligatoriet. År 1976 kom så äntligen efter mycket begrundande betänkandet i frågan kårobligatorium eller inte kårobligatorium. Det var med spänning man tog del av vad som stod i betänkandet. Och vad hade utredningen efter alla dessa år av tankemödor kommit fram till? Jo, att obligatoriet i princip skulle avskaffas men samtidigt finnas kvar. Det var vad utredningen kom fram till. Att man lyckades med den logiska kullerbyttan hänger samman med att samtidigt som man vet att kårerna i dag har en mängd sociala åtaganden som man inte kan ta bort hur som helst fick ett avskaffande inte kosta någonting. Det var direktiven. Självfallet måste ett avskaffande av kårobligatoriet kosta pengar. Staten, kommunerna och landstingen måste ta över de sociala åtaganden som kårerna tidigare stått för. De studerande skall inte ha sämre ställning än Övriga grupper i vårt samhälle. Nu begravs denna fråga åter i en utredning. Det behövs inga ytterligare utredningar. Vi anser att riksdagen redan i dag kan förklara att de studerandes inflytande på högskolans organisation och utbildningens innehåll skall grundas på ett frivilligt engagemang och en självständig organisering. Jag yrkar alltså bifall till vårt yrkande om avskaffande av kårobligatoriet. Herr talman! Propositionen 1976/77:59 innehåller förutom förslagen till högskolelag även förslag beträffande olika utbildningslinjer som det är nödvändigt att ta upp. Den kanske mest väsentliga frågan, som kort berördes av utbildningsministern, är förskollärar och fritidspedagogutbildningen. Under en följd av år har vänsterpartiet kommunisterna drivit frågan om en kraftig satsning på barnstugeutbyggnaden och, som en naturlig följd härav, kravet på en kraftig utökning av förskollärar och pedagogutbildningen. Utvecklingen har ju helt bekräftat riktigheten av de krav som vi ställt. När så riksdagen, efter att ha tvingats till det av en omfattande opinion, fattar ett beslut om 100 000 nya daghemsplatser fram till 1980 och 50 000 nya fritidshemsplatser — en helt otillräcklig utbyggnad enligt vår uppfattning — så saboterar man samtidigt beslutet genom att inte bygga ut förskollärarutbildningen. Redan i oktober i fjol påpekade jag det absurda i att man fattar ett beslut som inte kan genomföras på grund av bristen på utbildad personal. Redan i oktober påpekade vi det absurda i att fatta ett beslut som man vet inte kan genomföras på grund av bristen på utbildad personal. Kommunerna har ju för länge sedan slagit larm, och situationen är i dag sådan att man på många platser inte kan öppna daghemmen på grund av att personal saknas. Samtidigt köar flera tusen barn och flera tusen kvinnor förvägras rätten till arbete på grund av bristen på barnstugeplatser och bristen på personal. Och detta är ett tillstånd som kommer att bestå! Utskottet förklarar nämligen att trots att man redan nu vet att den beslutade utbyggnaden är otillräcklig — år 1980 kommer bara 20 96 av barnen att ha daghemsplatser, i bästa fall — kommer vårt förslag om en ytterligare utbyggnad att innebära att man måste skära ner mycket drastiskt på utbildningen. Varför då? Skall utbyggnaden upphöra 1980? Skall år 1981 fortfarande fyra femtedelar av alla barn nekas rätten till bra barnstugeplatser? Eller räknar utskottet med att kvinnorna kommer att sluta att föda barn här i landet? Vi har lagt fram en plan för utbyggnaden av barnomsorgen — en plan som också innefattar ökade utbildningsinsatser. Utskottets avslagsyrkande i det avseendet kan inte tolkas på annat sätt än att man inte avser att bygga ut barnstugeverksamheten i den omfattning som krävs. Ytterligare ett skäl för en utökad personalutbildning är de krav på bindande normer om personaltäthet som tidigare inte bara förts fram av vpk utan också tas upp i regeringsdeklarationen. Som påpekats så många gånger förr uppfyller kommunerna i dag inte ens socialstyrelsens rekommendationer. Hur har man då från övriga partiers sida tänkt sig en förbättring, när man om ett par år inte ens kommer att kunna täcka behovet för nyöppnade barnstugor? Herr talman! Avslaget på vår motion är ytterligare ett svek mot barnen och ett svek mot kvinnans rätt till arbete. Alla de vackra ord som såväl regeringspartierna som socialdemokraterna strör omkring sig i denna fråga är inte annat än försök att vilseleda opinionen. Socialminister Gustavsson medgav i debatten om familjepolitiken nyligen att personalfrågan faktiskt är den besvärliga frågan — underförstått på grund av dålig planering. Jag vill därför nu ställa en konkret fråga till utbildningsministern: Är detta avslag på vår motion att tolka så, att barnstugeutbyggnaden skall skäras ned 1980, när inte ens hälften av alla barn till förvärvsarbetande föräldrar kommer att få plats, än mindre alla andra barn? Jag vill samtidigt yrka bifall till vår motion 1410, punkterna 3 och 4, som innebär en kraftig utökning av dessa utbildningar. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har en mängd konkreta förslag i övrigt till propositionen, men tiden medger inte att jag går närmare in på dem. Karin Nordlander kommer senare i dag att ta upp vårdyrkesutbildningen och den sociala servicelinjen, och Inga Lantz tar upp frågan om lokaliseringen av förskollärarutbildningen till Fittja. Jag tänker därför bara mycket kortfattat beröra några av de viktigaste kraven. I vår huvudmotion 1410 tar vi upp frågan om en professur i socialt arbete vid socialhögskolan i Stockholm. Det är ett krav som under årtionden har ställts av dem som jobbar vid skolan — såväl studerande som lärare och övrig personal. Det är ett krav som förts fram av fackliga och andra organisationer, av kommunen och landstinget. Vi anser en professur vid Stockholmshögskolan mycket välmotiverad och av väsentligt intresse. Det gäller bl.a. att vidareutveckla metoderna i socialt arbete —- en fråga som vi har haft anledning att debattera många gånger i den här kammaren. Och vid högskolan bedrivs redan nu en mycket om forskning inom Vi har i samma motion tagit upp teckningslärarutbildningen och den utflyttning som föreslås från teckningslärarinstitutet i Stockholm. Vi tror att den skulle få allvarliga konsekvenser, och jag vill beträffande motiveringarna hänvisa till vår motion. Utskottets avslagsyrkande är inte övertygande, och jag yrkar bifall också i denna del till motionen. En annan allvarlig fråga som inte tillräckligt beaktats av utskottet är vårt krav på att skolorna skall se till, att praktikplatser finns vid de utbildningar där praktik ingår. Skälen härtill är helt enkelt att då först kan man få en integration mellan teori och praktik. Det är därför irrelevant att hänvisa till sysselsättningsutredningen. Praktiken skall inte särskiljas ur utbildningen, utan den frågan hör självfallet samman med en reformering av högskoleutbildningen. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag hävda att U 68, eller H 75, innebär ett svek mot arbetarrörelsen och dess kulturtraditioner. Man underordnar utbildningen under den borgerliga ideologin ännu hårdare än hittills.

Herr talman! För två år sedan — 1975 — behandlades här i kammaren den första propositionen om den framtida högskoleutbildningen, vilket herr Gustafsson i Barkarby tidigare givit ett litet referat av. Vad jag sade då var det inget fel på.

En allmän antagningsbegränsning, s.k. totalspärr, avvisades. I stället för regionstyrelser föreslogs regionala samrådsnämnder i syfte att undvika ytterligare en förvaltningsnivå mellan de lokala utbildningsenheterna och beslutande instanser i riksdag, regering och centrala ämbetsverk. I fråga om lokalisering av ny högskoleutbildning till nya orter underströks betydelsen av att ingen nyetablering aktualiserades som kunde äventyra resurser och verksamhet som redan fanns eller åstadkomma splittring av utbildningsutbudet. Att ha endast en högskolestyrelse och förvaltning på varje högskoleort utan hänsyn till antalet, storleken och arten av ingående högskoleenheter betecknades som mindre ändamålsenligt och som en ny form av centralisering. En utredning för en reform av hela systemet för urval till hög skolan föreslogs. Slutligen förordades en skärpning av behörighets och kunskapskraven för utbildningslinje. För en del har vi i dag fått ett visst gehör, för annat inget gehör alls. Det är bara att konstatera det.

Utbildningsministern var ju inne på det, och han vägde skälen för och emot. Min uppfattning är att skälen för ett uppskov på ett år var starkare. Några vådor för den högre utbildningen skulle, menar jag, inte ha uppstått vid en förskjutning framåt i tiden, endast fördelar skulle enligt min bedömning ha vunnits. Även om vi moderater på åtskilliga punkter — för det är väl inte någon hemlighet — är kritiska till den föreslagna dimensioneringen, lokaliseringen och organisationen av vårt lands högskoleutbildning, så godtar också vi i dag propositionen i dess helhet, det vill jag understryka med klara ord. Dels innehåller den flera nya, positiva inslag, dels har under regeringsförhandlingarna i höstas överenskommelse träffats om huvuddragen i högskolereformen. Därtill kommer att det planerings och förberedelsearbete som bedrivits i såväl den centrala organisationskommittén som de sex regionala organisationskommittéerna, också genom tillsättande av interimistiska organ, förts så långt att det torde vara praktiskt omöjligt att vidta nämnvärda ändringar med tanke på reformens ikraftträdande redan den 1 juli 1977. Till de nya positiva inslagen hör främst att det skall finnas ett utbildningsområde, det s.k. fria utbildningsområdet, inom vilket fritt tillträde skall upprätthållas. Mycket positivt är också att det klart uttalas att det fortsatta arbetet med att reformera högskolan bör få sin tyngdpunkt förlagd till utvecklingen av utbildningens innehåll — ett område som förvisso har försummats en del tidigare.

Ändamålsenligheten i sammanförandet av många högskoleenheter under en högskolestyrelse och förvaltning bör också granskas —- och kommer väl även att granskas. Hållbarheten i det komplicerade antagnings och urvalssystemet kan med fog ifrågasättas. Uppenbart är forskning inom likaledes att det nya anslagssystemets funktionsduglighet omgående bör analyseras. Vi vet ju inte riktigt hur det verkligen kommer att utfalla. Så till slut några ord till herr Gustafsson i Barkarby, som ju har pläderat för några av socialdemokraternas reservationer. Herr Gustafsson menar att den i propositionen föreslagna och av utskottsmajoriteten förordade ordningen med ett fritt utbildningsområde står i strid med, som det heter i reservationen 5, en av grundtankarna i 1975 års beslut om högskolereformen. Jag tycker för min del att det är ett ganska akademiskt resonemang att försöka definiera om det rör sig om en komplettering eller en ändring.

Studerandeopinionen är ju här kompakt. Reservationen 6 vill, som jag uppfattar det, förlägga en del förskollärarutbildning till Fittja i Botkyrka kommun. Ingenting hindrar — det framgår ju tydligt av utskottets betänkande — att Botkyrka kommun får vara med i konkurrensen om att få sådan utbildning. Det finns emellertid fler orter i landet än Fittja i Botkyrka kommun som med stor rätt kan göra anspråk på att få sådan utbildning. Här krävs alltså ganska noggranna överväganden. Jag erinrar om de orter som har förlorat sin lärarutbildning eller fått den mycket kraftigt reducerad. Avgörandet läggs här i sista hand i regeringens händer. Slutligen menar herr Gustafsson i Barkarby, om jag inte missminner mig, att högskoleförvaltningarna bör tillföras ytterligare resurser. Det finns en reservation, nr 10, som har yxat till en utökad medelsanvisning på 3 milj.kr. Det finns säkert användning för de pengarna och mer därtill, men någonstans måste ju från ekonomisk synpunkt gränsen dras. Skulle det visa sig — det har ju varit en hel del gny i den här frågan — sedan erfarenhet vunnits att situationen blir för svår i någon förvaltning, får man väl rätta till saken i nästa budgetproposition. Herr talman! Med vad jag nu sagt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Herr Nordstrandh sade att resonemanget om det s.k. fria området var ett akademiskt resonemang. Jag är inte överens med herr Nordstrandh om det, men om han tycker att det är ett akademiskt resonemang behöver han ju inte ge sig in i det. Men det finns ett annat resonemang som jag skulle vilja ta upp med herr Nordstrandh. Här säger herr Nordstrandh som talesman för moderaterna när han går upp i talarstolen att han godtar propositionen i dess helhet. Men i pressen går herr Nordstrandh ut och säger att han givetvis är negativ till den nya högskolereformen. Sedan kommer långa haranger om hur negativ han är. Vilken är egentligen herr Nordstrandhs ståndpunkt? Är det den han anger här i kammaren, och den han tagit i utskottet eller den som han går ut till pressen med? Jag tycker att det är ganska allvarligt när en företrädare för ett parti, som dessutom är en del av en regeringskoalition, går ut och talar med en tunga i pressen och med en annan tunga här i kammaren och i utskottet. Vilken är egentligen herr Nordstrandhs position när det gäller den här reformen?

Herr talman! Jag godtar, herr Gustafsson i Barkarby, reformen sådan vi nu skall besluta om den. Jag ansluter mig också till utskottsmajoritetens mening att det bör göras en översyn och en utvärdering på åtskilliga av de punkter där det kan finnas anledning att göra en reform i reformen. Som förslaget nu ligger godtar jag det, men jag är givetvis skeptisk till vissa ting, som jag sade tidigare, och det förbehåller jag mig rätten att vara fortfarande. Jag och moderata samlingspartiet godtar reformen och kommer också lojalt att se till att den verkligen sätts i verket.
Herr talman! Det där om översyn och utvärdering är inget nytt som kommit i den här propositionen beträffande just denna reform. Redan för åtminstone två år sedan var man inne på att sätta in översyn och utvärdering, så detta kan ju inte vara motivet för att krypa bakom förslaget. Herr Nordstrandh har naturligtvis sin formella och reella rätt att göra detta, men det finns något slags moral också på den här punkten. Är det vettigt att gå ut i pressen och säga att man är emot hela reformen och sedan stå i kammaren och säga att man godtar propositionen i dess helhet? Det måste finnas några rimliga gränser för tvetalan. Det är denna tvetalan jag brännmärker.
Herr talman! De av mina uttalanden som pressen formulerat om är jag icke ansvarig för. Jag har inte menat att vara emot reformen på det sättet att jag skulle plädera för att avslå den. Jag är — jag vill verkligen understryka det än en gång — nöjd med den i så måtto att den är det bästa som vi i det nuvarande politiska läget har kunnat få. Beträffande det där med utvärdering, herr Gustafsson i Barkarby: Jag har liksom herr Gustafsson varit med de här nio åren från det att U 68 tillsattes, och då var det sannerligen inte något tal om att vi skulle försöka någonting som sedan skulle utvärderas osv. Inte heller är något sådant klart uttalat i 1975 års beslut. Här är det alltså en klar förbättring i den proposition som vi i dag tar ställning till. Och jag fäster för min del mycket stor vikt vid dessa utvärderingar som nu skall göras både av UHÄ och av utbildningsdepartementet. Inte minst departementets utvärdering hoppas jag mycket på, men det kan givetvis inte herr Gustafsson göra.

Herr talman! 1973 års obligatoriekommitté fick till uppgift att allsidigt pröva om det kunde föreligga särskilda skäl för en obligatorisk anslutning till fackliga sammanslutningar av universitets och högskolestuderande för att dessa skulle kunna klara av den studerandefackliga och studiesociala verksamheten.

Utbildningsministern anser också att det obligatoriska medlemskapet bör avskaffas men är av praktiska skäl inte beredd att göra detta redan den 1 juli 1977. Han vill avvakta de förhandlingar som krävs mellan berörda parter om de fortsatta formerna för samhällets stöd till den studerandefackliga och studiesociala verksamheten. Här är det också svåra förmögenhetsrättsliga frågor som måste lösas. Statsrådet föreslår därför en särskild lag om obligatoriska studerandesammanslutningar. Avsikten är att denna lag, som han säger, skall gälla en relativt begränsad tid. Inte minst med anledning av att den nya högskolan träder i kraft i höst innebär denna provisoriska ordning stora olägenheter och mycket krångel. T. ex. måste för varje nytillkommande linje eller kurs vid statlig högskoleenhet avgöras vid vilken läroanstalt och i vissa fall vid vilken fakultet utbildningen i fråga skulle ha anordnats före högskolereformens genomförande — detta för att kunna fastställa om berörda studerande då skulle ha omfattats av ett obligatoriskt medlemskap och i så fall i vilken eller vilka sammanslutningar. Man tvingas alltså att försöka relatera den nya högskolans utbildning till äldre förhållanden och bygger därigenom in en konserverande tendens i den nya högskoleorganisationen. Den av regeringen föreslagna elektorsförsamlingen för utseende av studeranderepresentanter i högskolans olika organ är också en nödlösning. Genom kombinationen av direkta och indirekta val och genom de särskilda beräkningsgrunderna för fördelning av mandat mellan olika valkretsar uppnås en otillbörlig favorisering av redan existerande obligatoriska sammanslutningar. Detta kan komma att försvåra förhandlingarna om obligatoriets avskaffande. Vi socialdemokrater anser det därför vara mycket angeläget att riksdagen nu i samband med att vi beslutar om den nya högskolan klart uttalar att obligatoriet skall avskaffas och att riksdagen uppmanar regeringen att driva de nödvändiga förhandlingarna så, att förslag om obligatoriets avskaffande kan föreläggas 1977/78 års riksmöte. Studerande vid utbildningar som i dag inte omfattas av obligatoriet kommer även i fortsättningen att stå utanför. Det sker alltså ingen ut vidgning till nya studerandegrupper. Det är bra. Men det finns även andra grupper som bör befrias från obligatoriskt medlemskap. Det gäller exempelvis sådana studerande som till följd av medlemskap i annan facklig organisation, stadigvarande vistelse på annan ort än högskoleorten eller annan likartad omständighet inte kan eller önskar tillgodogöra sig studerandesammanslutningarnas service. Riksdagen bör på denna punkt ge regeringen till känna att högskolestyrelserna positivt bör bedöma sådana ansökningar om befrielse från obligatoriskt medlemskap. Kritiken mot en graderad betygssättning inom vissa utbildningar som i dag är högskoleutbildning eller som efter den 1 juli 1977 blir högskoleutbildning har varit mycket omfattande. Det gäller särskilt sådana utbildningar där betygskonkurrens utgör ett hinder för uppfyllande av utbildningarnas mål, utbildningar som är upplagda som samverkansprojekt eller i vilkas yrkesförberedelse ingår en träning i lagarbete. Vi socialdemokrater har i en motion under den allmänna motionstiden yrkat att riksdagen i samband med starten av den nya högskolan klart skulle uttala att graderade betyg skall avskaffas i förskollärar och fritidspedagogutbildningarna, fritidsledarutbildningarna, de vårdyrkesutbildningar som i dag har en tregradig betygsskala samt bibliotekarie och journalistutbildningarna. Det finns ingen anledning att för dessa utbildningar sväva på målet, särskilt som det för vissa av dem — journalistutbildningen och biblioteksutbildningen — utvecklats en praxis med en icke-graderad betygsskala. Det finns inte heller någon anledning att, som de borgerliga här gör, krypa bakom UHÄ och SÖ, utan riksdagen kan när det gäller dessa utbildningar redan nu klart uttala sig för att de graderade betygen skall avskaffas. Jag yrkar därmed bifall till reservationen 4. Den tekniska utvecklingen har inneburit att arbetslivet har förändrats snabbt under de senaste årtiondena, och denna förändringstakt kommer inte i någon större grad att dämpas inom den närmaste framtiden. Inte minst har förändringar av produktionstekniken varit av betydelse för arbetsmiljöns utformning. Mekanisering och automatisering sker inom allt fler områden. Om inte motåtgärder sätts in kan det medföra ökade bullerproblem, ökade risker för kroppslig förslitning, enformiga arbeten och minskat inflytande över arbetet för den enskilda arbetstagaren, med ökade risker för stress och kroppslig förslitning. Utformningen av maskinsystem och produktionsprocesser måste därför ske med hänsynstagande till människans psykiska och fysiska förutsättningar på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet. Därför krävs ökade kunskaper på det arbetsvetenskapliga området. Genom bl.a. ökad satsning på arbetsvetenskaplig forskning och utbildning kan en bättre anpassning till människan åstadkommas i den framtida utformningen av maskiner, utrustning och arbetsprocesser, så att förslitnings-och utstötningseffekterna i arbetslivet undanröjs. forskning inom Det är därför mycket angeläget att en utbyggnad av den arbetsvetenskapliga forskningen och utbildningen inom det tekniska området kommer till stånd. Det är krav som också har framställts av arbetsmarknadens organisationer. Därför vill vi socialdemokrater att regeringen utarbetar en plan för detta ändamål. Ett underlag finns redan i de planer som UHÄ presenterat, och det finns därför ingen orsak för regeringen att inte omgående arbeta fram en plan för förstärkning av resurserna på det arbetsvetenskapliga området. En av de viktigaste uppgifterna för oss är en utveckling av näringslivet i vårt land. Särskilt viktigt är att stora ansträngningar görs för att utveckla näringslivet och skapa sysselsättningstillfällen i Norrland. Därför är en satsning på sådan utbildning och forskning viktig som syftar till att undersöka de faktorer som leder till att företag startas och utvecklas samt forskning om nya produkter och metoder.

Socialdemokraterna i utskottet anser det vara viktigt att dessa förslag från organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland genomförs för att därmed främja näringslivet i denna region. Vi föreslår därför att riksdagen ställer sig bakom förslagen från organisationskommittén såsom de presenterats i bl.a. motionen 1976/77:143 av socialdemokraterna på Norrbottensbänken, och jag yrkar därmed bifall till reservationen 9. Regeringens proposition om den nya högskolan är minst sagt snårig. Men det har ju, kanske framför allt för folkpartiet och moderaterna, gällt att dölja reträtten och släta över den våldsamma kritik som de tidigare riktat mot den här reformen, inte minst i riksdagsdebatten för två år sedan — en reform som man i dag i stora drag accepterar. Som både statsrådet Wikström och Lars Gustafsson framhållit har utskottet under behandlingen gjort en del justeringar som ytterligare har förbättrat den här reformen. Det är därför ganska många tillkännagivanden som riksdagen i dag har att besluta om. På en mindre punkt har jag själv varit tveksam: om vi inte hade kunnat spara in ett tillkännagivande och följa regeringens förslag. Det gäller frågan om benämningen av två tjänster som biträdande professor i anatomi vid universitetet i Lund resp. Göteborg. Denna tveksamhet har jag utvecklat i ett särskilt yttrande. Den ändring av benämningarna som utskottet uttalar sig för kan, genom att man ytterligare preciserar tjänsterna, utesluta kvalficerade forskare från att kunna söka dessa tjänster. Jag förutsätter dock att de forskare som är kvalificerade inom de båda områdena biomekanik och neuroanatomi, även om de förvärvat sin kompetens på annat sätt än genom tjänstgöring vid anatomiska avdelningar, tillåts att konkurrera vid tillsättningen av dessa tjänster, trots att beteckningarna ändras till ”anatomi — särskilt biomekanik” resp. ”anatomi —- särskilt neuroanatomi”. Förutsättningarna är naturligtvis att man har kunskaper inom aktuella områden av humananatomin. Om så blir fallet upplever jag inte någon skillnad mellan regeringens och utskottets förslag, utan då reduceras det hela till vad man skulle kunna kalla en akademisk fråga. Herr talman! Jag vill med detta än en gång yrka bifall till reservationerna 3, 4, 8 och 9.

Herr talman! Professor Sten Lindroth har med anledning av Uppsala universitets 500-årsjubileum i en mycket läsvärd bok skildrat universitetets historia. Lysande vetenskapsmän och deras verk passerar revy. Men man får också en inblick i universitetets vardagsliv genom århundraden. Man får veta att uppemot hälften av studenterna i början av 1700-talet var prästsöner men också att bondesönernas andel då höll sig på den internationellt sett höga nivån av 20 96. Skillnaden i levnadsvillkor mellan fattiga och rika studenter var oerhört stor. Där fanns grevesöner med informator och betjänt, men också fattigstudenter som ibland tvingades besöka föreläsningarna i nattrock och tofflor. Kring 1840, då f.ö. det sista stora slagsmålet mellan studenter och gesäller ägde rum, var de snobbiga studenterna iförda blå frackar, halmgula västar och vita handskar. Den sociala rekryteringen har undergått stora förändringar sedan den tiden. Under 1900-talet ökade totalantalet studenter mycket kraftigt. 1927 hade vi vid samtliga universitet och högskolor 7000 studenter, 1947 9 000, 1967 100 000 och efter ytterligare ett par år 140 000. Universiteten klarade den studentexplosionen och gav nya studerandegrupper meningsfull utbildning. Över huvud taget har universiteten och högskolorna visat en enastående förmåga att av egen kraft genomföra viktiga förändringar. Genom att förnya utbildningsutbudet och genom att förändra undervisningsformerna har man framför allt under senare år nått ständigt nya grupper. Tusentals studerande har läst universitetskurser i form av distansutbildning. I början av 1960-talet var det sällsynt med deltidsstudier. I mitten av 1970-talet studerade var tredje universitetsinskriven på deltid. Antalet äldrestuderande har också ökat märkbart. I mitten av 1970-talet var varannan nyinskriven vid filosofisk fakultet över 25 år. Parallellt med dessa förändringar har universiteten under 1970-talet på olika sätt ökat kontakterna med samhället utanför universitetsvärlden. Öppet hus-verksamhet bland institutionerna, kontaktkonferenser med företrädare för facket och näringslivet samt inrättande av utbildningsråd forskning inom med yrkeslivsföreträdare är några exempel på åtgärder i den riktningen. I fråga om medinflytande kan universiteten genom sin försöksverksamhet med nya samarbetsformer sägas vara föregångare. Universiteten och högskolorna av i dag är därför inte, som en del hävdar, några otidsenliga, mossiga inrättningar. I själva verket fullföljs nu genom högskolereformen mycket av det som universiteten själva redan påbörjat. Högskolereformen innebär också — och det är viktigt — att hela högskolebegreppet vidgas och att nya utbildningar förs in i högskolan. Folkpartiet har genom åren ägnat högskoleutbildning och forskning ett stort intresse. År 1974 gav folkpartiet ut skriften Den framtida högskolan — ett liberalt alternativ. I den gjordes ett antal viktiga markeringar, som år 1975 följdes upp i en partimotion här i riksdagen. I skriften karakteriserades idéerna om återkommande utbildning som intresseväckande och fantasieggande. Det hette där att återkommande utbildning ger möjlighet för den som inte haft chansen till utbildning under ungdomsåren att senare återkomma, och dessutom får själva utbildningssystemet värdefulla stimulanser genom en konstruktiv inverkan utifrån. En hörnpelare i den nu aktuella högskolereformen är just tanken på återkommande utbildning. Det finns skäl att från liberal utgångspunkt med tillfredsställelse framhålla detta. Folkpartiet har även betonat vikten av att högskoleutbildningen inte blir totalspärrad. Som redan framgått av debatten i dag går också propositionen och utskottet på den linjen. Ibland har i den tidigare debatten framskymtat den uppfattningen — och den har framskymtat också i dag — att högskoleutbildningens fria del skulle komma att bli mycket liten. Så förhåller det sig inte. I propositionen, som utskottet följer, anges ett 40-tal ämnesområden inom vilka fria kurser kommer att finnas. Det fria området blir därför betydande. Man kan räkna med att omkring hälften av de studerande vid utbildningar som i dag motsvaras av utbildningar vid filosofisk fakultet i framtiden kommer att läsa på kurser eller linjer inom det fria området. Som herr Gustafsson i Barkarby påpekade tidigare i dag efterlyser man i den socialdemokratiska partimotionen motiven bakom förslaget när det gäller det fria området. Låt mig på den punkten hänvisa till s. 22 i propositionen. Där understryker departementschefen att förslaget om det fria området ligger i linje med strävandena att vidga möjligheterna för nya grupper av studerande att få tillträde till högskoleutbildning. I det sammanhanget vill jag direkt till herr Gustafsson i Barkarby säga att de nya grupper som nu kommer till universitet och högskolor självfallet har ett mycket stort intresse av att det finns ett fritt område. I verkligheten förhåller det sig så — och det har jag visat med de siffror jag tidigare anfört — att väldigt många nya studerande vid universitet och högskolor redan har efterfrågat just utbildningar som nu kommer att tillhöra den fria sektorn. Det utgör självfallet ett värde för alla behöriga studerande att veta att om de anmäler sig i tid till utbildning som utbjudits som fri, så får de också plats. Det är naturligtvis därför som man från studerandehåll så hårt har drivit just den här frågan. Sedan till frågan om huruvida förslaget om det fria området innebär en komplettering eller inte. Sanningen är helt enkelt den — det har herr Elmstedt alldeles rätt i — att det är fråga om en komplettering. Men det är en för individen mycket viktig komplettering som vi får genom förslaget om det fria området. En tredje fråga som folkpartiet drev i partimotionen år 1975 gällde vikten av en ordentlig ekonomisk satsning på forskning och utbildning. Högskolepropositionen föreslår ett påslag på närmare 100 milj.kr. i s.k. friska pengar, dvs. pengar vid sidan av automatiska ökningar, för högskoleutbildning och forskning. Även i ett kärvt ekonomiskt läge har man nu från regeringens sida prioriterat högskoleutbildning och forskning. En fjärde fråga som vi från folkpartiets sida har engagerat oss i gäller sammansättningen av de nya högskolestyrelserna och linjenämnderna. Redan 1975 gjordes det klart att representanter för studerande, lärare och övriga anställda vid universitet och högskolor i motsats till U 68 förslaget skall ha majoritet i högskolestyrelserna. Yrkeslivet kommer nu att finnas med i linjenämnderna och allmänintressena i högskolestyrelserna. Men de utgör minoriteter i båda fallen. De vid högskolan närmast berörda kommer alltså att ha majoritet i dessa viktiga organ. Det finns en opinion som menar att yrkeslivs och allmänrepresentanter inte alls skall ha någon plats ens i minoritetsställning i högskoleorganen. Efter att under några år inom ett universitet ha arbetat med kontakter gentemot det omgivande samhället kan jag inte alls förstå den uppfattningen. Det förhåller sig ju inte så, att de nya som tågar in i linjenämnder och högskolestyrelser kommer att diktera vad universiteten skall göra. De är ju som sagt i minoritet, och f.ö. har de inte den ambitionen. Både i skriften Den framtida högskolan och i folkpartiets partimotion 1975 framhålls vikten av att utbildningens innehåll skulle stå i centrum för reformarbetet. På det området har redan mycket inträffat. I höst erbjuds efter ett intensivt förberedelsearbete de studerande flera intressanta nya utbildningar. Några exempel: juristutbildningen förnyas liksom flera naturvetenskapliga utbildningar. Kulturkommunikationslinjen är liksom samhällsvetarlinjen helt ny. Båda dessa kännetecknas av valfrihet och fördjupning. En försöksverksamhet med en särskild studiegång till läkare för sjuksköterskor startar. Angelägenheten av att utbildningens innehåll skall stå i centrum för utvecklingen även efter den 1 juli är en bärande tanke i hela högskolepropositionen. Med tillfredsställelse kan också noteras att högskolereformen innebär att en mängd beslut, t.ex. om hur anslag skall fördelas, om kursutbud m.m., som i dag fattas av regeringen eller UHÄ, i framtiden kommer att fattas regionalt eller lokalt. Många av de frågor som folkpartiet drivit har alltså genom den här propositionen och utskottsbehandlingen fått en tillfredsställande lösning. forskning inom En förklaring till detta är naturligtvis att regeringen efter höstens remissbehandling, trots en långt framskriden planering och en hård tidspress, vidtagit en rad förändringar som en socialdemokratisk regering aldrig hade föreslagit. Det är viktigt att slå fast att en socialdemokratisk regering aldrig hade låtit reformförslaget gå ut på remiss i höstas. En socialdemokratisk regering hade inte föreslagit en fri sektor. Den hade inte heller gått remisskritiken till mötes när det gäller förändringar i ändamålsparagrafen eller samhällsvetarlinjens uppförande som allmän utbildningslinje. Den hade inte föreslagit de ändringar i formerna för rektorsval som utskottet anslutit sig till. Ingenting tyder heller på att man skulle ha tagit initiativet till den översyn av beslutsbefogenheterna som nu skall starta med siktet inställt på att flytta ner beslutsbefogenheterna så långt som möjligt. Däremot hade vi med en socialdemokratisk regering fått ytterligare 30 administrativa tjänster. Det finns alltså klara skiljelinjer mellan majoritet och minoritet. Men det finns också områden där samstämmigheten är stor. Det som enar oss är bl.a. betoningen av att högre utbildning skall göras tillgänglig för flera. Att det finns förutsättningar för samstämmighet visar också det faktum att utbildningsutskottet, efter förslag från bl.a. socialdemokraterna, på några punkter i enighet har justerat propositionen. BI. a. sker en ytterligare utökning av antalet förskollärarplatser, vilket är mycket glädjande. Låt mig sedan, herr talman, gå över till att i egenskap av talesman för utskottet kommentera ett par socialdemokratiska reservationer.

Som utskottet framhåller har också lokal och utrustningsprogramkommittén för Stockholm anfört att det inte råder något tvivel om att det tillkommande lärarutbildningsbehovet bör tillgodoses inom en eller flera av de nu befintliga skolorna i stället för att ytterligare en fristående utbildningsenhet tillskapas — detta bl.a. för att ge möjlighet till sambruk av lokaler och utrustning. Det här var bakgrunden till regeringens beslut den 17 februari i år om att en separat utbildningsenhet inte skall inrättas i Fittja utan att i stället Blommensbergsskolan skall användas för bl.a. förskollärarutbildning. Utskottet ansluter sig till regeringens bedömning och har inte heller velat göra något uttalande om en lokalisering av förskollärarutbildning i Fittja inför läsåret 1978/79. riksdagen skall ge regeringen till känna att det är angeläget att utbildning och forskning startas vid tekniska högskolan i Luleå enligt det förslag som utarbetats av organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland. Herr Sundgren har nyss kommenterat den reservationen. På den här punkten föreligger ingen större skillnad mellan utskottsmajoritet och utskottsminoritet trots reservationen. Utskottet hänvisar till att differentieringen av utbildningen vid högskolan i Luleå av föredragande statsrådet har framhållits som önskvärd. Det är därför propositionen föreslår att utbildning med inriktning mot samhällsbyggnadsteknik skall anordnas där 1977 79. Utskottet ansluter sig till denna differentiering av utbildningen i Luleå. Frågan om en ytterligare differentiering av utbildningen bör enligt utskottet få anstå och de av motionärerna aktualiserade frågorna bör därför prövas i budgetarbetet inför kommande år. Det föreligger alltså en betydande enighet i sak i de här frågorna. Den sista reservation som jag skall kommentera är reservationen 8. Där vill socialdemokraterna att regeringen skall utarbeta en plan för det arbetsvetenskapliga utbildnings och forskningsområdet. Även den reservationen har nyss kommenterats av herr Sundgren. Utskottsmajoriteten instämmer i vad som sägs både i propositionen och i motionen av herr Nilsson i Järfälla m.fl. om det angelägna i en utbyggnad på detta område. Den här frågans vikt understryks också av att departementschefen nu vill att en professur i arbetsmiljöteknik skall inrättas vid universitetet i Lund.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

Herr talman! Jag skall inte i någon större utsträckning gå i polemik mot herr Ullenhag just nu. Jag noterar att herr Ullenhag läste upp en rad punkter på vilka han sade att en socialdemokratisk regering aldrig skulle ha kommit att göra det och det. Säkerligen är det riktigt att man på en del av dessa punkter inte skulle ha vidtagit någon åtgärd, men det fanns en punkt där jag tror att herr Ullenhag var litet oförsiktig. Han sade att översynen av beslutsbefogenheterna skulle en socialdemokratisk regering aldrig ha tagit initiativ till. Det tror jag var litet förhastat att säga. Behovet av att göra översyner och utvärderingar har funnits med ganska länge i U 68 och forskning inom H 75-resonemangen. Det är alltså inget nytt påfund som kom på hösten 1976. Jag vill bara varna mot att driva det resonemanget för långt, för det finns litet för mycket belägg i handlingarna om den saken. Vidare tyckte jag att det var onödigt av herr Ullenhag att komma med en släng om att däremot har vi plockat in ytterligare 30 administrativa tjänster. Det var litet grand av ett återfall i det här föraktet för administration som har gjort sig brett inte bara på sistone utan hela tiden i denna högskole och universitetsdebatt. Jag känner inte särskilt mycket för föraktet mot administratörer. De är nödvändiga de också. Man skall inte som akademiker sitta i en himmel och med förakt se ned på administratörer. Jag upprepar att de behövs minsann också på högskolor och universitet. Sedan bara en sak till. Herr Ullenhag tog upp resonemanget om förskollärarutbildning i Fittja. Jag skall inte i och för sig gå in mera på det — det är möjligt att det kommer att beröras av andra i fortsättningen. Men det var ju inte den stora frågan när det gällde förskollärare, utan det fanns — som herr Ullenhag måhända vet om — andra bitar i utskottsbetänkandet där förskollärarproblematiken togs upp ytterligare och där vi ändrade på en del i propositionen. Det är kanske viktigare än den här biten, men jag skall därmed inte säga att detta med Fittja är oviktigt. Jag vill betona att det är ett område där det är synnerligen viktigt att man får förskollärarutbildning.
Herr talman! Herr Ullenhag ansåg att förslaget i vår reservation 8, att regeringen bör utarbeta en plan för förstärkning av resurserna på det arbetsvetenskapliga området, inte var nödvändigt, eftersom UHÄ redan har en plan. Men vi tycker från socialdemokraternas sida att det området är så viktigt att här bör regeringen, som det ledande politiska organet, presentera en plan och visa vad man vill göra. Detta område är ju väsentligt för arbetsmiljön och för löntagarnas psykiska och fysiska hälsa. Vi har i reservationen 9 reserverat oss för organisationskommitténs för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland förslag. Det har vi gjort därför att vi ändå tycker att de borgerliga visar ett visst ointresse när det gäller industriellt nyskapande och insatserna för att utveckla näringslivet i Norrland. Här finns alltså en obesatt biträdande professur i produktionsteknik, som organisationskommittén vill förändra till en professur i industriell utveckling från nästa budgetår, alltså 1977/78. Det kostar inga nya pengar. Det är inte fråga om inrättande av någon ny professur, utan det gäller en förändring. Vi menar att det är något som man nu måste ta ställning till. Det gäller i detta fall ändå nästa budgetår, och det skall vi ju besluta om under denna vårriksdag.

Herr talman! Herr Ullenhag konstaterade att den sociala snedrekryteringen har undergått stora förändringar. Det må vara sant, men den är fortfarande katastrofal. Statistiska centralbyrån konstaterade så sent som förra året att av samtliga akademikerbarn, födda under andra hälften av 1940-talet, påbörjade uppskattningsvis ca 80 96 studier vid universitet och högskolor, medan motsvarande andel för arbetarbarn är ca 10 96. Den andelen lär tyvärr inte nämnvärt förändras genom denna proposition. Återkommande utbildning tycker vi är jättebra. Men för att kunna genomföra den måste man även ge ekonomiska resurser till de studerande. Sedan tog herr Ullenhag ånyo upp detta med det fria området. Herr Elmstedt har tidigare i dag konstaterat att det i praktiken inte finns något fritt område. Herr Ullenhag påstår motsatsen. Jag hävdar bestämt att i det fallet har herr Elmstedt rätt. Utbildningsreformen ger möjlighet att begränsa antalet studerande på olika utbildningslinjer, om det inte finns nog med pengar. Och det är redan klart i praktiken. I anslagsframställningen för Stockholms universitet, som ligger färdig, konstateras att ”delar av den utbildning som planeras för nästa läsår inte kan genomföras och att medelsbrist därjämte leder till antagningsbegränsning i inte avsedd omfattning”. Detta har bl.a. lett till att man på samhällsvetenskapliga fakulteten skär ned kraftigt på antalet utbildningsplatser. Så tog herr Ullenhag upp förskollärarutbildningen. Utskottet har beslutat godta socialdemokraternas förslag om ytterligare 150 platser. Det betraktar man såsom väldigt positivt och helt tillräckligt. Men vi hävdar att det inte är tillräckligt. Bristen på förskollärare kommer enligt detta förslag att bestå och styra utbyggnaden av daghemsplatser. Det allvarligaste är ju motiveringen för att avstyrka vår motion om en betydligt kraftigare satsning. Utskottet hävdar att vårt förslag innebär att man måste kraftigt minska utbildningen om några år. Jag kräver ett svar på den fråga som jag tidigare ställde till utbildningsministern: Skall detta tolkas så, att vi inte skall bygga några daghem på 1980-talet?
Herr talman! Först vill jag till herr Gustafsson i Barkarby säga att jag uttryckte en förmodan om att en socialdemokratisk regering inte på det sätt som den nuvarande regeringen har gjort skulle ta initiativ till en översyn av beslutsbefogenheterna. Nu svarar herr Gustafsson att det skulle den visst ha gjort. Det tycker jag i så fall är utmärkt. Då är vi överens på den punkten. Jag gjorde ingen släng mot administrationen. Det måste herr Gustafsson helt ha missförstått. Jag har själv erfarenheter från universitetsadministration, och det vore mig utomordentligt främmande att tala föraktfullt om den. Jag konstaterade att det är en skillnad i bedömningen av påslaget med administrativa tjänster. Där ligger socialdemokraterna 50 26 över vad propositionen och utskottet har stannat för. När det gäller Fittja vill jag framhålla att frågan om lokalisering av förskollärarubildningen i Stockholmsregionen är svår. De inkopplade myndigheterna har haft olika uppfattningar. Skälen för och emot har lett till den bedömningen att man har satsat på Blommensbergsskolan i stället för på Fittja. Därvid hänvisas bl.a. till önskvärdheten av en samordning med övrig lärarutbildning. Herr Sundgren tog i sin replik upp frågan om arbetsvetenskapen. Vi är väl ändå överens, herr Sundgren, om att utskottsmajoriteten liksom minoriteten anser det mycket angeläget med en utbyggnad av den arbetsvetenskapliga utbildningen och forskningen. Det finns klara och bestämda skrivningar i utskottsbetänkandet på den punkten. Jag vill också hänvisa till s. 323 i propositionen, där det talas om en professur i arbetspsykologi, särskilt socialpsykologi, som från den 1 juli i år föreslås inrättad vid universitetet i Stockholm.
Herr talman! Det är tillfredsställande att herr Ullenhag och jag är överens om översynen och utvärderingen liksom om de administrativa tjänsterna. Det var kopplat på ett sätt som gjorde att jag kanske uppfattade det fel. När det gäller förskollärarutbildningen i Fittja säger herr Ullenhag att det är ett svårt problem. Det kan jag instämma i. Han säger också att olika myndigheter har olika bedömningar. Också det är riktigt. Det man möjligen kan undra över är varför inte den bedömning som den regionala kommittén, H 75-S, gjorde fick väga tyngre. Det har ju sagts att man skall ta stor hänsyn till regionkommittéernas önskemål och synpunkter. Jag tycker nog att det i detta fall hade varit värt att lägga större vikt just vid vad organisationskommittén för Stockholms högskoleregion, H 75-S, hade för synpunkter. Den var klart för Fittjaalternativet. På tal om förskollärarutbildning och över huvud taget utbildningens anordnande, lokalisering och dimensionering kan man i och för sig säga att den stora biten i detta fall var det tillkännagivande som utskottet gjorde, medan lokaliseringen till Fittja är en mindre del.
Herr talman! De fackliga organisationerna har ansett att forskningen på det arbetsvetenskapliga området ligger efter. Det är ett område som behöver prioriteras. Jag håller med herr Ullenhag om att det händer en del saker. Men detta är ett så viktigt område, att man behöver få fastare former för en förstärkning av resurserna. Vi anser att regeringen såsom det ledande politiska organet bör arbeta fram en plan.
Herr talman! Vi tvistar inte, herr Sundgren, om vikten av satsningar på detta område. Därom är vi överens. Det vi diskuterar är om regeringen skall utforma en plan för utbyggnaden. Utskottsmajoriteten tycker inte att en sådan behövs, eftersom UHÄ redan har lagt fram ett handlingsprogram för arbetsvetenskaplig forskning och utbildning. Min slutsats blir alltså att vad göras skall är allaredan gjort och att reservationen egent ligen är onödig. Det viktiga är att vi är överens om betydelsen av en fortsatt utbyggnad på detta område. När det gäller Fittja finns det två frågor. Skall vi satsa på Blommensbergsskolan eller på Fittja? Och vad skall vi göra i det läge som vi nu befinner oss i, där det är klart att man på kort sikt satsar på Blommensbergsskolan? Utskottsmajoriteten har då stannat vid att inte nu göra något uttalande om en satsning ett kommande år. Såsom herr Gustafsson i Barkarby med sin erfarenhet väl känner till iakttar utbildningsutskottet med all rätt stor restriktivitet när det gäller uttalanden om framtida lokaliseringar av utbildningar. Den linjen vill utskottsmajoriteten följa även när det gäller Fittja. Efter en vägning av skälen för och emot har man funnit att det mesta talade för en lokalisering till Blommensbergsskolan. Det var inte bara organisationskommittén, herr Gustafsson, som yttrade sig i denna fråga, utan även en rad andra intressenter, som hade en helt annan uppfattning. Slutligen håller jag med om att det viktiga som hände i utskottet vid behandlingen av förskollärarutbildningen var det kraftiga påslaget med 150 platser inom förskollärarutbildningen, vilket gör att satsningen för nästa år sammantagen blir 450 platser.
Herr talman! Verksamheten inom högskolan skall anordnas så att samband mellan utbildning, forskning och utvecklingsarbete främjas. Så står det i den högskolelag som riksdagen senare i dag skall ta ställning till. Frågan om utbildningens forskningsanknytning tilldrog sig stort intresse i samband med riksdagsbehandlingen av högskolereformen 1975. I det planeringsarbete inför reformen som har genomförts har frågan behandlats i olika former och i olika instanser. Den nya högskolan kommer att bestå av utbildningar med vitt skilda traditioner och förutsättningar. Innehållsmässigt och organisatoriskt skiljer sig utbildningarna åt. En central del i det fortsatta reform och utvecklingsarbetet blir därför att söka förverkliga principen om ett samband mellan forskning och grundläggande högskoleutbildning, såväl statlig som kommunal. Inte minst viktigt är detta när det gäller utbildningarna på utbyggnadsorterna. Under förberedelsearbetet med högskolereformen har det bl.a. visat sig att det är en svår uppgift att hitta fungerande anordningar för att klara forskningsanknytningen. Olika modeller har presenterats för olika orter och för olika utbildningar. Det viktiga i årets proposition är att det redan från början har givits ekonomiska resurser för uppgiften. 6 milj.kr. anvisas i propositionen för detta ändamål. Satsningen på forskningsanknytning har visat sig kunna öppna nya och spännande vägar.

I första hand bör man då inrikta sig på att ge människor med en medellång vårdutbildning denna möjlighet. I rapporten skisserar man så tänkbara vägar för forskningsutbildning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster, laboratorieassistenter och sjuksköterskor. Man skisserar en inledande verksamhet i form av seminarier för att ge både undervisande personal och studerande en introduktion till och kunskaper om vad den aktuella forskningsanknytningen innebär. Jag har, herr talman, med det här praktiska exemplet från arbetet i en av högskoleregionerna velat visa på de stimulerande förslag som kan komma fram när företrädare för utbildningar som tidigare var helt skilda åt möts inom samma organisatoriska ram, nämligen den nya högskolan. Det är min bestämda uppfattning att de organisatoriska förändringar som högskolereformen innebär kommer att ge stora möjligheter till satsningar på att utveckla utbildningens och forskningens innehåll och former. Det viktiga arbete som redan gjorts på detta område har tyvärr i debatten kommit i skymundan för de rent organisatoriska frågorna, den s.k. byråkratiseringen. En av de delar i reformen som kritiserats mest från studerandehåll för att enbart vara byråkrati är regionsstyrelserna. Det är en kritik som enligt min mening skjuter förbi målet. Att finna former för forskningsanknytning för utbyggnadsorterna och för utbildningar utan anknytning till traditionell forskning är en av regionsstyrelsernas viktiga uppgifter. Planering och samordning av det grundläggande utbildningsutbudet är en annan. Genom fördelning av medel för enstaka kurser, lokala och individuella linjer, kommer regionsstyrelserna inte minst att kunna vara ett stöd för utbyggnadsorterna och stimulera till satsningar på nya typer av utbildningar, anpassade till människornas och arbetslivets behov. Regionsstyrelserna har alltså en viktig uppgift inom den nya högskoleorganisationen. Jag skall så, herr talman, såsom talesman för utskottet kommentera några av de socialdemokratiska reservationerna. Genom åren har frågan om obligatoriskt medlemskap i studerandeförsamlingar diskuterats livligt. Studenternas företrädare har ena året velat avskaffa obligatoriet, året därpå pläderat för att obligatoriet skall vara kvar. Enigheten har ofta varit stor när det gällt att slå fast att principen med ett obligatoriskt medlemskap är felaktig. Problemet har varit att hitta andra lämpliga huvudmän för alla de uppgifter som i dag åvilar studentkårerna samtidigt som de studerande tillförsäkras en rimlig ser vice. Föredragande statsrådet anser att de obligatoriska sammanslutningarnas arbete som fackliga företrädare för de studerande har fungerat väl och varit av betydelse för den högre utbildningens utveckling, men att det på föreningsrättsliga grunder är principiellt förkastligt att tvångsvis ansluta individer till en viss sammanslutning. Det obligatoriska medlemskapet i studerandesammanslutningar bör därför avskaffas. Statsrådet kan emellertid inte biträda obligatoriekommitténs förslag om ett formellt avskaffande av obligatoriet, kombinerat med viss avgiftsskyldighet. Därför finns det ingen möjlighet att avskaffa obligatoriet redan den 1 juli i år. För att det obligatoriska medlemskapet skall kunna avskaffas krävs överläggningar mellan de berörda parterna, dvs. staten, studerandesammanslutningarna, kommuner och landsting. Statsrådet aviserar i propositionen att han inom kort kommer att ta initiativ till sådana överläggningar. I en reservation yrkar utskottets socialdemokratiska ledamöter dels att riksdagen skall uttala att kårobligatoriet bör avskaffas, dels att förhandlingarna bör föras så, att förslag om avskaffande kan föreläggas 1977/78 års riksmöte. I dessa två frågor står majoriteten och minoriteten varandra mycket nära. Föredragande statsrådet gör i propositionen ett klart ställningstagande för att det obligatoriska medlemskapet i studerandesammanslutningarna bör avskaffas. Utskottsmajoriteten ansluter sig till detta och menar att något ytterligare uttalande inte behöver göras. Överläggningar mellan parterna skall inom kort starta. Någon anledning att från riksdagens sida nu precisera när överläggningarna skall vara avslutade finns inte. Majoriteten utgår ifrån att regeringen framlägger förslag om ett avskaffande av det obligatoriska medlemskapet så snart överläggningarna mellan parterna är avslutade. I ett tredje yrkande kräver socialdemokraterna att även vissa grupper skall kunna undantas från det obligatoriska medlemskapet. Om detta kan man säga följande. Det blir svårt att avgränsa denna grupp studerande. Det blir dessutom nya krångliga bestämmelser som förs in under den korta övergångstiden, innan obligatoriet är avskaffat för alla. Det innebär dessutom att man medan överläggningarna mellan parterna pågår ger högskolestyrelserna rättighet att gå in och besluta i frågor som klart påverkar studerandesammanslutningarnas situation. Det måste rimligen ankomma på studerandesammanslutningarna själva att under den här tiden liksom hittills besluta om man vill bevilja den ena eller den andra gruppen nedsättning av kåravgiften. Sådana regler tillämpas i dag, t.ex. när det gäller distansstuderande. förinnan i den omfattning som bedömdes praktiskt möjlig. Föredragande statsrådet är inte beredd att nu biträda förslaget. Han säger dock att det självfallet är angeläget att få en samordning mellan SÖ och UHÄ när det gäller tidpunkter, blanketter m.m. för antagning till högskoleutbildningen. I propositionen föreslås att man i nuläget utnyttjar den centrala antagningsnämnd för sjuksköterskeutbildning som Landstingsförbundet har rekommenderat landstingen att ansluta sig till. Redan av H 7S5:s efterlämnade papper framgår att man var medveten om, att så länge huvuddelen av de kommunala högskoleutbildningarna har andra behörighets och urvalsregler än vad som gäller för högskolan i Övrigt, går det inte att inordna dessa utbildningar i det datorbaserade centrala antagningssystemet vid UHÄ. Däremot kån man i och för sig överföra ansvaret för antagningen till UHÄ redan nu. Utskottets majoritet delar här propositionens syn. Det finns inom Landstingsförbundets ram en central antagningsnämnd uppbyggd. Vi vet att antagningen är en av de verkligt kritiska punkterna inför starten av den nya högskolan. Det gäller därför att hitta en praktisk form för att klara antagningen till den kommunala högskolan. I det läget är det rimligt att utnyttja den antagningsnämnd som redan finns, nämligen landstingens. Utskottet säger samtidigt klart ifrån att arbetet för framtiden bör ske . på ett sådant sätt att en framtida samordning av antagningarna inte utesluts. Man skall bl.a. bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete. Det här är ett praktiskt sätt att lösa de här frågorna i nuläget. Handlingsfriheten för framtiden finns kvar. Jag skall också, herr talman, något kommentera den inledande texten i motionen 1403 av herr Molin och fru Bernström. I utskottets betänkande har yrkandena i motionen behandlats och avstyrkts, men utskottet har inte tagit ställning till motiveringarna. Nu har några uppgifter hämtade ur motionen citerats i tidningsartiklar, och det gör en kommentar nödvändig. I motionen sägs att den totala ökningen av anslagen till byråkratin inom högskolan är 45 926 medan ökningen för verksamheten totalt skulle ligga på 5 96. De uppgifter som lämnas i motionen är inte helt korrekta, för att uttrycka saken milt. För UHÄ har motionärerna t.ex. jämfört anslagsbeloppen för nio månader innevarande budgetår med helårsanslaget, dvs. 12 månader, för nästa budgetår. Då är det inte konstigt att man får fram ökningen till hela 50 96. Gör man i stället jämförelsen mellan två hela budgetår blir ökningen 6-7 96. Samma sak gäller UHÄ:s anslag till utredningar. Innevarande år fick man ett anslag som omräknat till helår är 2,5 miljoner. I propositionen räknas detta upp med 100 000 till 2,6 miljoner. Samtidigt säger statsrådet att pengarna också skall användas för ett systemarbete avseende studiedokumentation för socionomutbildning. Medel för detta har tidigare funnits under anslaget Socialhögskolorna. I realiteten är det alltså närmast Det anges inte i motionen hur man kommit fram till siffran 45 96 för ökningarna på byråkratin. Men att siffran i varje fall delvis är baserad på felaktiga beräkningar torde vara klart. De skribenter som använt siffran har alltså blivit vilseledda av motionens uppgifter. Ett annat och enligt min uppfattning riktigare sätt att redovisa de satsningar som görs i propositionen är detta. Av de ca 130 nya miljoner som tillförs högskoleområdet satsas 65 miljoner på grundutbildningen, 10 på forskning, 36 på forskningsråden och den nya forskningsrådsnämnden och 21 miljoner på UHÄ, biblioteken och universitetsförvaltningarna. Det här gör totalt ca 110 miljoner på forskning och utbildning och ca 20 på administration. Det ger en litet mer nyanserad bild av satsningen än vad som framgår av propositionen. Herr talman! Den nya högskolan blir vad vi gör den till. Det är ett stort och engagerat arbete som lagts ned under förberedelsetiden, men det kommer säkert att ta ytterligare några år innan högskolan finner sin form. Det som nu ligger framför oss är framför allt en fortsatt satsning på utbildningens och forskningens innehåll. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Fröken Rogestam sade att vi ligger ganska nära varandra i obligatoriefrågan, och det kanske är riktigt. Men vi tycker att det är olyckligt att man tvingas att behålla obligatoriet när den nya högskolan startar i höst, och vi är rädda för att detta provisorium blir bestående litet för lång tid. Det är därför vi anser det vara så angeläget att riksdagen redan i dag gör ett uttalande att obligatoriet skall avskaffas snarast möjligt och att vi sätter en press på regeringen, så att de förhandlingar som också vi anser vara nödvändiga kommer till stånd så snabbt att vi redan vid nästa riksmöte kan fatta ett beslut om obligatoriets avskaffande. Visst kan det vara svårt att avgränsa dessa olika grupper av studerande, men det är ju ytterligare ett skäl för att vi trycker på för att få obligatoriet avskaffat så snart som möjligt. De förhållanden som kommer att råda vid olika högskolor kommer nämligen att verka mycket underliga på många av de studerande. En del studenter som på heltid genomgår viss högskoleutbildning och vistas på högskoleorten men som råkar tillhöra en av de linjer som i dag inte omfattas av obligatoriet kommer inte med. Å andra sidan kan deltidsstuderande, som inte alls tillbringar någon längre tid på högskoleorten och som tillhör annan facklig organisation, tvingas vara med. Det upplever vi som underligt, och det är därför vi reserverat oss för att högskolorna positivt bör bedöma ansökningar som sådana studenter gör för att bli befriade från obligatoriet.
Herr talman! Det sägs klart ifrån i propositionen att statsrådet har den uppfattningen att det obligatoriska medlemskapet bör avskaffas, men att det också är nödvändigt att bedriva överläggningar mellan de olika parterna innan det är möjligt att lägga fram ett konkret förslag om hur avskaffandet skall gå till. Att det är en svår fråga tror jag att vi som har varit engagerade inom studentvärlden är väl medvetna om. Det finns många problem som man måste hitta lösningar på. Obligatoriekommittén jobbade under många år för att få fram ett resultat som i varje fall jag inte tycker är speciellt bra. Kommittén fastnade för att man skulle avskaffa det obligatoriska medlemskapet men ha kvar tvånget att betala avgift under en ganska lång övergångsperiod. Det är dock viktigt — det håller jag med herr Sundgren om — att vi så snart som möjligt kan hitta en lösning på denna fråga. Och det är från denna utgångspunkt som jag tycker det är viktigt att nu satsa allt på att lösa frågan. Då skall man inte under den korta övergångsperiod som det kommer att handla om försöka föra in nya regler som kan försvåra detta arbete. Det var obligatoriekommittén som ursprungligen förde fram tanken att studerande anslutna till andra fackliga organisationert.ex. skulle kunna få befrielse från kåravgiften. Jag kunde förstå kravet när obligatoriekommittén förde fram det, eftersom man då såg framför sig en tioårig övergångsperiod. Men nu handlar det om betydligt kortare tider. Därför tycker jag att det viktiga är att vi gemensamt försöker hitta en lösning på den stora frågan och därmed få bort det obligatoriska medlemskapet för alla.